Herr talman! Först några ord om UV-Shipping. Den här debatten haristor utsträckning kommit att handla om UV-Shipping, men frågan är ju betydligt vidare än så. Den tidigare VD-n, Ingvar Trogen, och hans familj fick flera aktieposter. Den fråga som då reses är varför de tidigare varvsarbetarna inte fick köpa aktier i UV-Shipping. Varför fick inte de som byggde båtarna vara med och dela på vinsterna i samband med utförsäljningen av UV-Shipping? Det är bra att industriministern så här i debattens senare del redovisar vilka principer som kommer att gälla vid börsintroduktionen av SSAB. Jag utgår från att samma principer också kommer att gälla vid börsintroduktionen av andra statliga företag som ligger i loppet. Målet måste vara stor ägarspridning. Då måste vi också ha klart uttalade direktiv till de banker och fondkommissionärer som skall handlägga fördelningen av aktier att de inte skall låta vissa intressegrupper få förmåner framför andra. Målet måste i första hand vara att ge de anställda i företagen — metallarbetarna vid de olika stålverken, de personer som arbetar i administration eller som på annat sätt är engagerade i SSAB -— företrädesrätt till aktierna. Debatten om UV-Shipping och debatten om de turer som har ägt rum i samband med regeringens börsintroduktion och utförsäljning av statlig verksamhet har ändå medfört något gott. Det är viktigt att regeringen har lärt av misstagen. Jag tolkar nämligen regeringens handlande på så sätt att det är vad regeringen faktiskt har gjort, då industriministern i den här debatten klargör vilka principer som skall gälla i framtiden. Från centerns sida kommer vi noggrant att följa det framtida mönstret. Vi kommer också, herr industriminister, att noggrant följa andra aktörer på marknaden. Det finns skäl att ställa samma krav på det privata näringslivet som på staten. Staten har emellertid anledning att föregå med gott exempel i dessa frågor.

Herr talman! Varje form av etikdebatt, om aktiebörs eller annat, är positiv. Den är positiv för den ser till att man får färre möjligheter att begå misstag, och problemen belyses på ett allsidigt sätt. Det är särskilt viktigt att föra etikdebatt när det gäller statlig verksamhet och statliga börsintroduktioner, därför att den stora allmänheten har varit med och satsat pengar på saneringen och har därför anledning att ställa extra stora krav. Detta förtar självfallet inte värdet av påståendet att etik är något som alla bör ägna sig åt. Jag tror att den här debatten åtminstone delvis haft det goda med sig att många har uppmärksammat de problemställningar som förts fram. Jag vill inte säga, vilket framkommit från visst håll i den här debatten, att ett breddat ägande skulle innebära någon form av maktkoncentration. Jag tror inte på sådant tal. Hänsynen till många små aktieägare vid fler och fler tillfällen i den dagliga verksamheten har kommit att bestå. Man tar hänsyn till minoriteten även om de små aktieägarna i ägandet eller när det gäller rösträtten inte når någon form av majoritetsinflytande. Det är också viktigt att vi har kompetenta ägare, för en kompetent ägare Prot. 1988/89:70 sitter inte bara på sina aktier, så att säga. Har han något positivt att tillföra — 21 februari 1989 år R Därfö So at är glädjande tt. — tt företaget så gör han det. Därför har jag tidigare sagt att det är glädjande a Debatkobi börsinires - I TIVSShieES £ 7; tensk transportföretag Kommer in i UV. Shipping som ägare Deras kompetens kan Jokälonenävaitiin nämligen vara till gagn för UV-Shipping i framtiden. företag I den här debatten finns det också anledning att påpeka brister som i viss mån kvarstår. Det är viktigt att se till att få till stånd ägandespridning i framtiden som ger alla lika chans. Framför allt skall man inte använda sig av lottning utan bjuda på en del av det statliga aktieinnehavet och vara beredd att tillgodose de små aktieägarnas berättigade krav att få teckna aktier. Det är inte heller tillfredsställande att staten behåller röststarka aktier och säljer röstsvaga aktier. Alla aktier skulle ha samma styrka eller åtminstone säljas i samma proportioner. Det skulle vara bättre och rimligare när det gäller såväl ägande som maktspridning. Det vore också riktigt om man som i PKbanksfallet, inte minst med tanke på den aviserade internaffären med statens investeringsbank, såg till att man skaffade sig ett väsentligt bättre minoritetsskydd i enlighet med vad som gäller i alla stora affärsbanker i Sverige i dag.

Herr talman! Lars Bäckström är en frisk debattör, men när han påpekar att 2 Jo av aktierna inte ger något inflytande i ett företag gör han sig skyldig till en kullerbytta. Det är ju det som Per Westerberg, Per-Ola Eriksson och jag har sagt hela tiden. Om det gällde 24 90 av aktierna eller 240 000 aktieägare skulle de inte vara utan inflytande — i varje fall inte om de bildade en aktieägarförening. Det är det som har varit den springande punkten i hela debatten. Statsrådet påpekade att när man fastställde priset 42 kr. per aktie var den kursen inte orimlig. Jag är benägen att hålla med om det. Jag har själv läst prospektet, och det verkar som om det priset var väl övervägt. Vad man kunde ha gjort med hänsyn till utvecklingen på fraktmarknaden under de här månaderna, alltså från det att prospektet trycktes till dess att aktien noterades, var att skjuta fram emissionen några månader. Då hade man kunnat få motiv för en högre kurs. Statsrådet sade att det står i prospektet att man bara får köpa en aktiepost. Man kan möjligen säga att det står så, men man får läsa ganska noggrant. Det står så här: ”Resterande 6 400 000 aktier kommer att tilldelas allmänheten i huvudsak i poster om 500 aktier vardera under förutsättning att samtliga aktier härigenom tecknas. Fördelningen av dessa aktier sker i samråd med UV-Shippings styrelse och emissionsbankerna.” Fördelningen i samråd mellan styrelsen och emissionsbankerna underkänner vi, och det gladde mig att notera att statsrådet lovade att det, om det blev en överteckning på SSAB:s aktier, skulle bli lottning. Sedan gav statsrådet besked om hur många aktier i SSAB som kommer att säljas till anställda och till allmänheten. 20 96 skulle kunna hamna hos allmänheten. Även om jag inte tycker att procentsatsen är särskilt hög kanske den är rimlig med hänsyn till att stålindustrin — i likhet med skeppsrederibranschen — är en ganska riskfylld hantering. Det är kanske inte någon folkaktie att rekommendera direkt. Jag tycker att 20 20 kan vara en skälig andel. För beskedet om lottning har jag redan tackat.

Herr talman! Minister Ivar Nordberg undrade om jag kan ställa upp bakom en deklaration mot det privata näringslivet. Det kan jag. Det var inget överraskande svar, förstår jag, men det skall i alla fall ges. Statsrådet har redogjort för synen på hur aktierna i SSAB skall emitteras. Jag kan inte gå in i detalj på detta. Varje förslag bör prövas och man bör fundera på förslagen. Det verkar bättre än vad som har gjorts, och det är alltid något. Jag tror att grundfrågan rör nivån på emitteringen. Den skall läggas på rätt nivå, och vad är då rätt nivå? Jag skulle vilja rekommendera att man följer tumregeln, att om aktierna stiger med mer än 50 96 på en vecka var nivån fel. Så gjorde de i Procordia, där aktierna steg med över 100 96 på en vecka. Så gjorde de i UV-Shipping. Det var således fel nivå. Detta bör leda till eftertanke inom departementet, hos dem som bereder dessa frågor. Det är ju egentligen dem vi riktar oss till. Statsrådet bör se till att så sker. UV-Shipping är ett nytt företag. Ja, men det är samma skepp, som då värderades till 43 kr., och den värderingen var uppenbarligen felaktig. Så till frågan om spritt ägande. ”Demokratin” Procordia har 30 miljoner aktier, om jag inte missminner mig. Demokratin Sverige har 8 miljoner röster. Det är mycket lättare att komma till tals i en politisk demokrati än i den demokratiska organisation som ett aktiebolag utgör, för den styrs av den som har mest pengar. Jag kan ibland t.o.m. varna för att sprida ägandet alltför mycket. Mer spritt kan det väl inte vara än i Sverige? Här ägs ju de statliga företagen av alla svenskar tillsammans. Mycket mer spritt kan det inte bli än när 8 miljoner äger sin del. Volvo har ett spritt ägande och styrs av Gyllenhammar. Electrolux har ett spritt ägande och styrs av Werthén. ABB har ett spritt ägande och styrs av Barnevik. Man kanske inte alla gånger kan kritisera företagsledarna, men inte har de kommit till makten enligt vad vi menar med demokratiskt förfarande i traditionell mening! Snarare tycks renässansfursten vara deras ideal. Lars De Geer sade till mig: Man kan ju bilda en valkooperation. Ja, det kan man. Man kan bilda en kooperation eller en gemensamhet, ett slags aktiekommun. Sedan kan man bilda större ”kommuner” på det nationella planet — men då är vi liksom tillbaka där vi började: ett demokratiskt system där alla har en röst. Det är detta som är kärnpunkten! Det kan faktiskt ibland vara så att man kan minska på det gemensamma ägandet genom emissioner för att skaffa mer kapital. Men se då också till att verkligen skaffa kapital — privatisera inte för privatiseringens egen skull!

Herr talman! Det är glädjande att höra att industriministern talar väl om det spridda ägandet. Vår inställning är att en tredjedel av de aktier som säljs bör ägas av de anställda och en tredjedel av lokalbefolkningen. Sedan återstår en tredjedel, som kan gå till s.k. institutionella ägare eller övriga ägare. Planerna för SSAB pekar i någon mån i rätt riktning. Visserligen får de anställda inte mer än 20 96 av de aktier som säljs, och vi menar att de aktier som går till allmänheten i första hand borde förbehållas invånarna i Luleå, Borlänge och Oxelösund. Indirekt säger industriministern att staten accepterar graderade värden på aktier, därför att staten tänker behålla 40 96 av ägandet men ha 50 26 av rösterna i SSAB. Det var ett tråkigt besked, tycker jag. Jag hoppas att det så småningom kommer att ändras till att varje aktie skall ha samma röstvärde. Industriministern säger också att det vore önskvärt att en sådan fördelning med spritt ägande blev regel också när de privata företagen säljer aktier eller gör nyemissioner. Det ankommer rätt mycket på staten att stifta sådana lagar att detta kan bli verklighet. Vi i miljöpartiet hoppas att så kommer att ske — dvs. att regeringen tar initiativ till en lagstiftning som ger ökad möjlighet till en sådan ägarspridning där de anställda och lokalbefolkningen får medverka. Jag noterar också att industriministern inte har sagt någonting om skapandet av nya monopolföretag, t.ex. genom försäljningen av Kalmar Industries, inte heller något om hur man vill stödja alternativa företagsformer, t.ex. kooperativt företagande, eller hur man vill öka ägaransvaret i aktiebolagen. Inte heller har industriministern sagt någonting om hur man skall minska anonymiteten i de statligt ägda företagen, som ju faktiskt är mer anonyma än de privatägda, vid bolagsstämmor o.d.

Herr talman! I den här debatten är det ingen som direkt har gett några handfasta tips om hur man på ett bra sätt värderar aktier. När det gällt att försöka värdera UV-Shipping har vi för vår del anlitat tre oberoende värderingsinstitut, och som jag sade kommer de till samma resultat. I och för sig hade det naturligtvis varit värdefullt att få höra om det fanns några andra förslag till hur värderingen skall ske. För egen del måste jag nog säga att jag är tvungen att lita till dem som har viss erfarenhet av att göra sådana här värderingar, och de tillgängliga instituten hör då till de institutioner som måste användas. Jag vill gärna förutskicka att det inte kommer att bli någon lätt uppgift att fastställa vilket pris SSAB-aktien skall ha. Jag har noterat att ingen av debattörerna i dag har velat ge mig något råd om på vilken nivå man skall lägga den kursen. Jag tolkar detta som att ni också har respekt för svårigheten. Per-Ola Eriksson underströk i sitt sista inlägg att det är riktigt att de anställda ges möjligheter att köpa aktier. I den redogörelse som jag lämnade förut fanns det en klar markering, att de anställda i SSAB skall få denna möjlighet. Jag kanske bör göra det tillägget, att även de som är anställda vid Grängesbergs gruvor, som numera icke ägs av SSAB, kommer att erbjudas möjlighet att köpa aktier när SSAB introduceras på börsen. I det sammanhanget vill jag också göra den markeringen, att även inom ramen för det förslag som nu läggs fram blir fördelningen av aktier bland de anställda rättvis. Det blir en aktiepost per anställd — icke, som vi har fått se exempel på i tidigare sammanhang, när privata företag har sålt ut aktier, så att fördelningen sker efter någon form av inkomstskala eller någon annan gradering, där vissa har fått köpa för flera miljoner medan andra har fått nöja sig med blygsamma poster. I den här emissionen sker en rättvis fördelning. Är jag ute på verkstadsgolvet får jag en post, är jag i företagsledningen får jag också en post. Detta är även viktigt att markera, menar jag. Jag tycker debatten i dag har uppmärksammat den praxis efter vilken banker och andra aktörer på finansmarknaden rutinmässigt har arbetat under alla år. Jag vill säga att jag är tacksam för att nu så många andra har fått upp ögonen för förhållandena på detta område. Jag hoppas att dessa aktörer skall ha tagit intryck av den debatt som har förts i de här frågorna och att det kommer att bli en förbättrad etisk handläggning i fortsättningen. Men jag vill också gärna säga att det under årens lopp ju inte har saknats tillfällen att konstatera de brister som vi i dag har debatterat. Hittills har under 80-talet mer än 13 miljarder kronor emitterats till allmänheten i samband med nyintroduktioner, och det är inte ovanligt att privatpersoner, som av emissionsinstituten bedömts vara viktiga kunder eller kontakter, har getts mycket rundhänta och förmånliga tilldelningar. Avslutningsvis vill jag gärna säga att regeringens ambition i samband med de introduktioner som vi har medverkat i har varit att bryta den ordningen, och mig veterligt står vi därvid i särklass när det gäller de många börsintroduktioner som har skett under 80-talet. Med det förslag till introduktion och fördelning av aktier som nu läggs fram för SSAB hoppas jag att vi har skapat ett mönster för hur även privata företag skall kunna agera i fortsättningen.
Torsdagen den 23 februari kl. 14.30 redovisar statsministern synpunkter på läget i södra Afrika med anledning av sitt besök i Zimbabwe.

Herr talman! Olle Östrand har frågat mig om jag är beredd att lägga fram förslag om ytterligare regionalpolitiska medel, så att investeringskonjunkturen i skogslänen kan utnyttjas till den uppbyggnad av näringslivet som så väl behövs i dessa län. Den regionala balansen har, som jag har framhållit i olika sammanhang, förbättrats i så gott som hela Sverige. Vi kan alltså glädja oss åt en god investeringsvilja hos företagen i skogslänen. Denna visar sig också i den stora efterfrågan på regionalpolitiskt stöd som för närvarande råder. Under anslaget Lokaliseringsbidrag m.m., som disponeras av regeringen och statens industriverk, beslutade regeringen därför i årets budgetproposition att uppmärksamt följa utvecklingen av medelsbehovet på anslaget under innevarande budgetår och pröva behovet av ytterligare medel på tilläggsbudget. Samma uttalande gjordes beträffande anslaget för Regionala utvecklingsinsatser m.m., det så kallade länsanslaget, som disponeras av länsstyrelserna. Jag kan nu informera Olle Östrand om att jag avser att föreslå regeringen att i tilläggsbudget II föreslå riksdagen att tillskjuta ytterligare medel på båda de anslag jag nämnt. Svaret på Olle Östrands fråga är således ja!

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret, som jag naturligtvis inte kan betrakta som annat än mycket positivt. Nu har vi fått svart på vitt på att det inom en snar framtid kommer att fyllas på pengar både på anslaget för lokaliseringsbidrag och beträffande anslaget för regionala utvecklingsinsatser eller det s.k. länsanslaget som länsstyrelserna själva disponerar. Detta var ett besked som många kommuner, företag och länsmyndigheter gått och väntat på. Men det är då också viktigt att i detta sammanhang poängtera att anslagen när de nu skall fyllas på fylls på så mycket att stödverksamheten kan bedrivas fullt ut, för att man därigenom skall kunna utnyttja den stora investeringsvilja som i rådande högkonjunktur finns inom stödområdet. Jag utgår naturligtvis ifrån att så blir fallet. Det vore bra om arbetsmarknadsministern också kunde verifiera detta. Det är faktiskt i dagens läge kris i fråga om tillgången på regionalpolitiska medel. Enligt uppgift har statens industriverk ansökningar inne med begäran om stöd på mer än 400 milj.kr. Man disponerar endast ca 20 miljoner. Till följd av den kraftiga efterfrågan har SIND behandlat fler och större ansökningar än vad som är vanligt. Knappheten på medel räcker därför endast till en mycket liten del av de ansökningar som finns. Därför har man börjat ransonera kraftigt bland projekten. Jag vet också att man på grund av brist på medel har tvingats säga nej till bra projekt. Samma knappa tillgång på medel har man också i flera av Norrlandslänen. Även på arbetsmarknadsdepartementet är, såvitt jag vet, tillgången på pengar mycket begränsad. Därför vill jag än en gång understryka vikten av att anslagen fylls på i tillräcklig omfattning. Det är absolut nödvändigt för skogslänens framtida utveckling att vi nu utnyttjar tillfället att i rådande goda konjunktur öka investeringarna i näringslivet, bygga ut och modernisera produktionsapparaten och därmed skapa nya jobb som vi så väl behöver. Det vore ett våldsamt samhällsekonomiskt slöseri att inte utnyttja detta tillfälle. Jag har under mina år som riksdagsledamot levat mitt uppe i de regionalpolitiska problem som vi har i stödområdet. Därför kan jag med bestämdhet hävda att, investeringarna trots rådande högkonjunktur, inte kommer till stånd i tillräcklig omfattning utan det regionalpolitiska stödet. Detta beror på det enkla faktum att förutsättningarna för att bedriva näringslivsverksamhet rent allmänt är sämre i stödområdena än i landet i övrigt, oavsett om det är högeller lågkonjunktur, fast obalansen förstärks naturligtvis under en lågkonjunktur. Därför är det regionalpolitiska stödet mycket viktigt för oss. Det finns nu en möjlighet att få en rejäl förstärkning av näringslivet i stödområdena — och detta tillfälle måste utnyttjas. Som arbetsmarknadsministern vet har vi under den senaste femårsperioden haft en mycket positiv utveckling av det regionalpolitiska stödet. Det har ju beviljats stöd till investeringar som beräknas leda till drygt 20 000 nya arbeten. Det är bra, men inriktningen får inte ändras. En annan viktig regionalpolitisk satsning är de åtta industricentra under statligt huvudmannaskap som har byggts upp på olika håll i Norrlands inland. Ett finns i Ljusdal, i mitt eget hemlän. Meningen med tillkomsten av dessa industricentra var att skapa strategiska stödjepunkter i Norrlands inland, där näringslivet skulle ges förutsättningar att utvecklas. Därför gavs de här kommunerna särskilda resurser. Detta har också visat sig vara en riktig åtgärd. Därför måste dessa centra få utvecklas vidare, det är viktigt för de här kommunerna. Faktum är att industricentra utvecklas mycket positivt. Därför blir man något förvånad när man får läsa att verksamheten börjar ifrågasättas. Jag vill av denna anledning ställa en följdfråga till arbetsmarknadsministern: Finns det planer som går ut på att förändra stiftelsen industricentras verksamhet? En annan mycket viktig förutsättning för en effektiv regionalpolitik är ju goda kommunikationer. Som ett exempel skulle jag kunna nämna, att om banverket fick investera ungefär 200 milj.kr. i ostkustbanan mellan Stockholm och Sundsvall, skulle vi snart kunna få i gång en snabbtågsförbindelse, som dessutom skulle bli mycket lönsam. Jag vet också att SJ vill komma i gång snabbt, helst inom en treårsperiod. Detta skulle på flera sätt förbättra södra Norrlands utvecklingsbetingelser. Med andra ord skulle en snabbtågsförbindelse mellan Sundsvall och Stockholm vara en mycket effektiv regionalpolitisk satsning för hela södra Norrland. Jag ville nämna detta som ett exempel på andra insatser, som också är betydelsefulla för den regionala utvecklingen. Men vi får som sagt arbeta vidare med detta. Herr talman! Till sist vill jag än en gång tacka för svaret, som jag tycker innehöll ett mycket glädjande besked till människorna i skogslänen.

Herr talman! Som framgår av interpellationen finns det nu också i skogslänen en mycket stor investeringsvilja i näringslivet. Detta gäller i allra högsta grad också vårt nordligaste län, Norrbotten. Det är ett resultat dels av regeringens Norrbottensproposition, dels av den rådande högkonjunkturen. Även om läget på Norrbottens arbetsmarknad har förbättrats betydligt är arbetslösheten i jämförelse med riket i övrigt fortfarande hög, ca 4 20. Det finns också oroande tecken på att arbetslösheten ökar, främst bland byggnadsarbetarna i länet. Härifrån, alltså utifrån ett Stockholmsperspektiv, har det ibland felaktigt påståtts att det råder en överhettning på byggarbetsmarknaden i Norrbottens kustland, vilket är helt felaktigt. Under de senaste veckorna har t.ex. arbetslösheten bland byggnadsarbetarna i Luleå ökat från 10,8 96 till 11,2 26, och då kan man naturligtvis inte tala om någon form av överhettning. Tvärtom är det nu viktigt att stödja sysselsättningsprojekt som kan ge ordentliga effekter och balansera arbetsmarknaden i en lågkonjunktur. Det är nu resurserna bör tas fram för nyinvesteringar. Bara i Norrbotten finns det inneliggande ansökningar om lokaliseringsstöd på över 20 miljoner. Länsstyrelsen kommer att behöva ca 50 miljoner i tillskott för att klara av behoven. Men det akuta behovet är minst 20 miljoner. Dessutom finns det en rad angelägna projekt inom byggbranschen som bör genomföras. Det är alltså nu, när det fortfarande råder högkonjunktur och arbetsmarknaden i storstäderna lider av överhettning, som förutsättningarna för framgångsrika satsningar i skogslänen är stora. Men det förutsätter en förstärkning av de regionalpolitiska insatserna, dvs. mera pengar till bl.a. lokaliseringsstöd. Nu, när det finns gott om projekt och vi fortfarande får hjälp av högkonjunkturen, finns det möjlighet att bygga upp skogslänens arbetsmarknad. Om vi missar den chansen kommer det att krävas betydligt större resurser när lågkonjunkturen kommer. Av arbetsmarknadsministerns positiva svar kan jag bara notera att det finns en vilja hos regeringen att fullfölja den här inriktningen. Jag hoppas att detta konkret innebär en ordentlig resursförstärkning på det regionalpolitiska området under våren.

Herr talman! Först vill jag understryka den stora betydelse som de tidigare regionalpolitiska medlen har haft för vårt hemlän, Västerbotten. I och med en förbättrad infrastruktur som innefattar utbildning, teknisk utveckling och teknikspridning har näringslivet kunnat utvecklas. I och med Ingela Thaléns svar här i dag komer vi att kunna fortsätta att främja den långsiktiga utvecklingen. Nu står vi nämligen i startgroparna. Även genom kampanjen Landsbygd 90: Hela Sverige ska leva! har många idéer kommit fram, inte minst från kvinnorna. Därför är det glädjande att anslaget för regionala utvecklingsinsatser kommer att öka. Det behövs, eftersom det finns många ansökningar hos länsstyrelsen i Umeå som väntar på svar. Genom ökat stöd kommer också flera att kunna flytta tillbaka och starta nya verksamheter. Det är ett önsketänkande att tro att dessa investeringar kommer till stånd utan stöd, eftersom just förutsättningarna för att bedriva näringslivsverksamhet är sämre i stödområdena än i övriga landet. Fortfarande finns det regionala obalanser i befolkningsutvecklingen. En del av skogslänen visar underskott i både födelsetal och omflyttningstal. Utflyttningen är större än inflyttningen. De större orterna i Västerbotten kan uppvisa en befolkningsökning, medan befolkningen i kommunerna i Västerbottens inland fortsätter att minska. Vad värre är att alla sju skogslänen har kvinnounderskott i åldrarna 15-40 år, vilket betyder färre födda barn och yttterligare försämring av befolkningsutvecklingen. Kvinnounderskottet kommer vi aldrig till rätta med, om vi inte gör det möjligt för flera kvinnor att flytta in och få ett arbete. Det räcker inte enbart med vården. Vi måste få vara med i den teknologiska utvecklingen. Med regionalpolitiska stöd till framtidsorienterade arbeten kan vi vända befolkningsutvecklingen i stödområdena.

Herr talman! Detta blir till viss del en upprepning, men förhållandena i skogslänen är ju så pass likartade att en upprepning blir ganska naturlig. Jag tycker ändå att det känns angeläget att vara med och understryka det som Olle Östrand säger i sin interpellation. Även i Jämtlands län har vi fått del av den högkonjunktur som råder. Investeringsviljan, sysselsättningsläget och arbetslöshetssituationen är bättre nu än på mycket länge. Så långt är det bra. Den här för oss ovanligt positiva situationen vilar dock på en skör tråd. Om inte denna konjunkturuppgång utnyttjas för nyetablering, kan det mycket snart vara en negativ utveckling på gång igen. Man kan klart säga att det inte är fråga om någon överhettning i Jämtlands län, lika litet som i något annat skogslän. Enligt arbetsförmedlingsstatistiken ökar nu något såväl antalet arbetslösa som antalet personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Utan att beteckna detta som ett katastrofhot, är det dock ett illavarslande tecken. Enligt uppgift, som jag i dag på morgonen har fått från länsstyrelsen i Jämtland, finns ansökningar inne om regionalpolitiskt stöd på nästan 100 milj.kr. — projekt, som om de kommer till stånd skulle betyda mycket för sysselsättning och framtidstro i Jämtlands län. Skogslänen behöver en kraftfull regionalpolitik för att klara en fortsatt positiv utveckling. Det är nödvändigt att SIND får det medelstillskott som behövs för att svara upp mot den investeringsvilja som i dag finns i skogslänen. Också jag noterar med stor tillfredsställelse att arbetsmarknadsministern avser att föreslå ytterligare regionalpolitiska medel. Då förutsätter jag också att medlen blir tillräckliga.

Herr talman! Olle Östrand tar i sin interpellation upp några frågor som är mycket viktiga för skogslänen, enligt mitt sätt att se. Det är viktigt att i dagens högkonjunktur ta till vara de möjligheter till expansion som finns även i skogslänen. Jag instämmer med Olle Östrand när han säger att det är ett samhällsekonomiskt slöseri att inte ta till vara de möjligheter som finns i dag. Jag kan också intyga att flera skogslän har gjort slut på sina länsanslag och därför tvingats säga nej till de sökande som finns ute i länen. Vi vet att det råder samma förhållande när det gäller SIND:s regionalpolitiska verksamhet. Jag tillhör den regionalpolitiska nämnden på SIND. Nämndens sammanträden har vid ett flertal tillfällen måst ställas in, eftersom man, på grund av att medel saknas, inte kunnat fatta beslut om stöd till bl.a. företag i skogslänen. Herr talman! Låt mig också notera att situationen beträffande medel till regionalpolitiska stöd hade varit katastrofalt värre om inte riksdagen hade tagit ett rejält ansvar. Regeringen har ju under de senaste åren, främst när det gäller länsanslagen, fått vidkännas ett antal nederlag. Därför konstaterar jag att arbetsmarknadsministerns svar till Olle Östrand är tunt och saknar varje form av engagemang. Trots att riksdagen gång efter annan påtalat regeringens passivitet och även givit regeringen i uppdrag att snarast återkomma med nya medel, skymtar inte någon större ambition. Även i årets budget ligger regeringens förslag mycket lågt. Jag vill fråga arbetsmarknadsministern: Ger inte landsbygdskampanjen och andra signaler från glesbygden samt övriga partiers förslag om högre anslag till regionalpolitiken besked om att de regionalpolitiska frågorna är ytterst viktiga? Om jag var i Olle Östrands ställe skulle jag känna mig en aning besviken på det svar som har lämnats. Svaret saknar ju helt och hållet engagemang och förståelse för de möjligheter som ändock finns ute i skogslänen. Avslutningsvis, herr talman, vill jag också notera att den regionalpolitiska utredningen arbetar utifrån oförändrade ramar och dessutom under en tidspress som inte ger någon förhoppning om något nytänkande och om några väl genomarbetade förslag. Det finns inte tillräckligt med tid för detta. Som flera talare sagt behövs det en väl utbyggd infrastruktur, alltså goda kommunikationer, bra utbildning samt forskning och utveckling även i skogslänen. Det är tveksamt om satsningar kan göras just på de här områdena, om man inte utökar ramarna. Jag hoppas även i år att riksdagsmajoriteten på viktiga punkter kommer att höja ambitionerna i det regionalpolitiska arbetet. Enligt mitt sätt att se saknar regeringen tyvärr förmåga i detta avseende.
Herr talman! Man kan ju tolka Bibeln så som en viss potentat har gjort, men så pessimistisk som den föregående talaren skall inte jag vara. Självfallet hyser vi dock oro. Den interpellationsdebatt som nu pågår är präglad av de orosmoln som finns på vår himmel. Visst är dagssituationen betydligt bättre än vad vi upplevt under många år. Det finns dock ett stort men, och det är det som interpellanten har tagit upp. Frågeställningen är relevant för samtliga skogslän. Medlen börjar nu tryta när det gäller förverkligandet av många investeringsobjekt. Det finns en uppenbar risk att regionala utvecklingsinsatser ej kan fullföljas. Arbetslösheten i skogslänen ä och förblir betydligt högre än i andra län, och vi har en högre deltidsarbetslöshet — Värmland har för övrigt den allra högsta. Även skogslänen surfar med på den goda konjunkturen och den förda regeringspolitiken. Frågan är bara: Räcker detta, och vad händer om vi får en lågkonjunktur? Lågkonjunkturer slår erfarenhetsmässigt mycket hårt i skogsoch glesbygder. Det finns i dag framtidstro, det finns investeringsvilja och det finns redovisade projekt som kan igångsättas med statens/samhällets goda vilja i form av bidrag, stöd och lån. Herr talman! Även hemma i Värmland börjar det bli på upphällningen med bidrag för att stimulera till nyinvesteringar. När det gäller lokaliseringsstöd och bidrag är dagsläget följande. Den budgeterade summan för Värmland är 16 milj.kr. I dag finns det ca 5 milj.kr. kvar att fördela. Därutöver finns inneliggande ansökningar på inte mindre än drygt 34 milj.kr., ansökningar som avser regionala eller centrala anslag. Siffrorna talar sitt tydliga språk. Den hårda strukturomvandlingen i skogslänen har satt sina spår. Dagens situation är en helt annan än gårdagens. I dag möter vi storföretagens och storkoncernernas företrädare i form av direktörer. Dessa herrar sitter ofta långt bortom horisonten och fattar bakom lyckta bankdörrar beslut som berör tiotusentals människor. Nutidens patroner är svåra att nå. Vi kan i dag inte föra en dialog med beslutsfattarna. Därför är det viktigt att vi satsar hårt på att utveckla och bygga upp en ny näringsstruktur bland de små och medelstora företagen. I initialskedet krävs därför ett starkt engagemang från statens och samhällets sida för att stärka investeringsviljan och bygga upp en annan infrastruktur. I motioner till årets riksmöte har vi socialdemokratiska riksdagsmän från skogslänen skriftligen dokumenterat våra krav och förväntningar. Vi vill bo kvar och överleva i våra regioner. Självfallet hoppas vi på att den sittande regionalpolitiska utredningen skall ge konkreta svar på en rad regionalpolitiska frågor och problem. Dagens debatt är av kortsiktig natur, och vi vet att det finns många ansökningar inne om stöd och lån. Låt oss utnyttja detta och tillföra skogslänen de resurser vi så väl behöver. Det svar som statsrådet har lämnat är positivt. Vi får naturligtvis avvakta tilläggsbudgeten och hoppas och tro på att tillräckligt med medel anvisas för att rida ut stormen. Dagens interpellationssvar och debatt bör stilla oron och ge många framtidshopp om flera jobb i våra regioner.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

Som jag påpekade redan i den allmänpolitiska debatten anser jag att det är mycket angeläget att vi nu tar vara på den positivitet som har skapats genom landsbygdskampanjen Hela Sverige ska leva. Det har skapats en positiv anda på många håll i landet, och det har växt fram grupper som kan ge oss uppslag, och det är mycket angeläget att vi tar vara på dessa. Det bör skapas resurser för att möjliggöra ett tillvaratagande av de idéer och uppslag som finns. Vi vet att det genom bygdekommittér och studiecirklar har skapats förutsättningar för en förbättring av sysselsättningen inom många glesbygdsområden. Vi behöver regionalpolitiska åtgärder och insatser som kan ge fler arbetstillfällen i skogslänen framför allt inom de områden där industristrukturen i dag är som allra sämst.

Herr talman! Också jag tycker att det svar som Olle Östrand har fått från arbetsmarknadsministern är positivt. Det behövs otvivelaktigt stora regionalpolitiska insatser för att hela Sverige skall kunna leva. Jag kommer från Jämtlands län, och vi är inom länsstyrelsen i Jämtlands län eniga över alla partioch organisationsgränser om vissa saker. Naturligtvis är vi ense om att vi bor i ett mycket bra län, som har många bra saker att sälja. Bl.a. säljer vi en hel del elström. Vi är i vårt län inte så mycket ute efter allmosor eller bidrag, men däremot vill vi få betalt för det som vi producerar. Vi anser att med den myckna elkraft vi producerar så är det inte för mycket begärt att vi får ett öre per producerad kWh och att vi får del av vinsterna. I arbetet för att göra vårt län riktigt levande och bra skulle det vara en mycket bra insats om man ifrån departementet vill hjälpa till med den saken. Bara inom min kommun, Ragunda kommun, har vi en hel rad kraftverk. En del av dem är ägda av Vattenfall och en del är privatägda. I varje fall när det gäller de kraftverk som Vattenfall rår om, borde de saker jag har nämnt gå att ordna. En annan åtgärd som i hög grad skulle bidra till ett levande Jämtlands län och till en utveckling i vårt län skulle vara att satsa mer på vägarna. Många av våra vägar är mycket dåliga. Vi har så mycket grusvägar att vi är värst i landet när det gäller antalet mil i grusvägar. Fru statsråd! En satsning på vägar liksom att vi skulle få hjälp med att få betalt bl.a. för de produkter vi producerar i våra kraftverk skulle göra att det blir mer bidrag över för andra områden i landet.

Herr talman! Det var många socialdemokrater som var uppe och talade såsom på ett pärlband här. En del av dem var mycket vänliga mot arbetsmarknadsministern. Det var ungefär som om någon skulle ha skurit av dem halsarna och sedan var de mycket tacksamma över att någon satte på ett litet plåster på en liten del av såret. Magnus Persson tog däremot i med storsläggan. Han gick väldigt hårt åt det anonyma ägandet och det storskaliga ägandet. Mycket bra! Magnus Persson lät nästan som en miljöpartist. Frågan uppkommer då om Magnus Persson är villig att stödja förslag som slår sönder det storskaliga ägandet och det anonyma ägandet. Är Magnus Persson villig att ställa sig bakom ett förslag som faktiskt innebär att ägandet kommer tillbaka till de ställen där människor bor, t.ex. genom förköpsrätt för människor som arbetar i ett företag när detta företag skall säljas? Är de som har varit kritiska mot regionalpolitiken och mot hur det ser ut i Sverige villiga att t.ex. försöka påverka löntagarfonderna så att de får en helt annan inriktning? Det gäller då inte att satsa pengar där det är mest lönsamt — om lönsamhetsbegreppet är likadant som för kapitalisterna — utan att lägga om löntagarfonderna så att de stödjer en regional balans. Det kan t.ex. göras genom att man satsar på lågräntelån för nyföretagande och hjälper anställda som vill ta över sina företag för att behålla ägandet i bygderna. Det blir annars lätt bara prat, att ni pratar för egna lokaltidningar där hemma. Är det inte så? Under våren kommer en rad olika konkreta motioner från centern, vpk och framför allt miljöpartiet att behandlas. Det finns även några andra enstaka motioner. Det gäller då att alla de som har pratat gott om sin bygd faktiskt också stöder dessa motioner, eller hur? Det finns exempelvis motioner med förslag om att man, i stället för att ta till krispaket, skall gynna näringslivet regionalt långsiktigt och föra en helhetspolitik som stödjer hela landet genom att exempelvis sänka arbetsgivaravgifterna på glesbygden. Det finns flera sådana motioner, bl.a. från oss och från centern. De ger faktiskt hela Sverige chansen att överleva. Det finns även motioner som handlar om järnvägen. Det var många som pratade om järnvägen. Vi skall självfallet kontrollera hur ni röstar när dessa motioner om järnvägen kommer upp till behandling. Det gäller inte bara att prata, utan också att trycka på knappen sedan.

Herr talman! Jag skall hålla mig till de frågeställningar som fanns i interpellationen om de regionalpolitiska anslagen. Jag kan då konstatera att under de år som har gått har de regionalpolitiska insatserna varit mycket framgångsrika, vilket Olle Östrand m.fl. har poängterat. Stina Eliasson tog i sitt inlägg upp frågan om hur man skall behandla vattenkraften och försäljningen av den. När det gäller detta vill jag säga som jag tidigare sagt här i kammaren, nämligen att jag har för avsikt att delta i diskussionen om dessa frågor efter det att den regionalpolitiska kommittén har lagt fram sitt förslag. Kommittén har bl.a. till uppgift att behandla just denna fråga. Det viktiga när det gäller regionalpolitiken, liksom när det gäller många andra politikområden, är naturligtvis att se insatserna under flera år, och inte bara insatserna under ett år. Vi kan se effekterna av många års insatser inom en lång rad olika politikområden och på vilket sätt de har varit gynnsamma för sysselsättningen och utvecklingen i skogslänen, men också i övriga län. Det finns dock undantag. Vi har tidigare i kammaren diskuterat Västernorrland och en del andra län som trots den gynnsamma utvecklingen i landet inte har hängt med i samma utsträckning som de i övriga. Det är viktigt att vi utnyttjar olika politikområden och att vi utnyttjar samtliga politikområden i regionalpolitisk riktning. Det är viktigt att vi t.ex. utnyttjar den nya informationstekniken så att näringar i alla regioner kan dra nytta av den utvecklingen. Det är viktigt att glesbygdens speciella karaktär och unika resurser tas till vara. Det har också några av er uttryckt i den diskussion vi nu har haft. Det är viktigt att vi på det sättet utvecklar stödformer och organisation för t.ex. administrativa organ så att de anpassas till de speciella förhållanden som råder i sådana områden. I tilläggsbudgeten kommer således förslag om ytterligare medel som bl.a. skall bidra till den här typen av utveckling. Olle Östrand var inne på frågan om industricentra. Regeringen kommer på torsdag att fatta beslut om att skjuta upp inbetalningar av räntor i två år, just för att underlätta den akuta situationen för industricentra. Det rör sig om sammanlagt 16 milj.kr. Jag kommer att träffa företrädare för industricentra och de berörda kommunerna i samband med en resa i Västerbottens län senare under våren. Det finns då således möjligheter för oss att diskutera just industricentras utveckling. Jag vill poängtera att oavsett vilka regionalpolitiska metoder och vilka regionalpolitiska medel vi använder så måste vi alltid vara beredda att diskutera de här olika insatserna och se hur de kan förbättras, förnyas och anpassas till nya situationer. Det gäller inget undantag för industricentra. Därmed har jag inte sagt att det skulle innebära att de kommuner som är berörda kommer att drabbas, utan de kommer naturligtvis fortsättningsvis att få denna typ av stöd. I samband med regeringssammanträdet på torsdag kommer vi också att bifalla framställningar om utrymme för ökade lokaliseringslån till SIND och ett antal av de länsstyrelser som har begärt sådana utökningar av sina låneramar. Avslutningsvis, herr talman, vill jag säga att om Sigge Godin saknade ett engagemang i mitt första inlägg, så tycker jag att han begärde för mycket. Jag har ett mycket starkt engagemang för regionalpolitik, arbetsmarknadspolitik och sysselsättningsfrågor. Det engagemanget gäller oavsett vilket län och oavsett vilken kommun som har behov av detta stöd. Vi kanske uttrycker oss litet olika, Sigge Godin och jag, men jag hoppas innerligt att kammarens ledamöter inte har uppfattat mitt inlägg som så grinigt som jag har uppfattat Sigge Godins inlägg.

Herr talman! Det var naturligtvis mycket tillfredsställande att höra arbetsmarknadsministerns deklaration när det gäller industricentras framtid och möjligheter att utvecklas. Faktum är att industricentra har utvecklats mycket positivt under de senaste åren. Det tror jag är mycket värdefullt för kommunerna i Norrlands inland. Jag nämnde inte så mycket i mitt inledningsanförande om situationen i Gävleborg. Där har vi också inneliggande ansökningar på över 20 miljoner. Då är att märka att bara en tredjedel av Gävleborgs län tillhör stödområdet. Men i de delar av länet som ligger i stödområdet eller i närheten har vi trots högkonjunkturen en arbetslöshet som ligger dubbelt så högt som riksgenomsnittet. Det visar, tycker jag, att arbetsmarknaden är mycket känslig. Skulle konjunkturen vända kan situationen snabbt försämras. Gävleborgs län är ett län som domineras av skogsindustrin — stora företag som under många år har dominerat utvecklingen i länet och som nu varit föremål för en kraftig strukturförändring. Därför har vi satt in alla krafter för att bygga upp en ny struktur i länet, där vi satsar på de mindre och medelstora företagen. Vi är på god väg att lyckas. Men då är det naturligtvis otroligt viktigt — det har också framhållits av andra talare — att vi får det regionalpolitiska stöd vi behöver i detta uppbyggnadsskede. Jag kan inte tolka arbetsmarknadsministern på annat sätt än att hon är beredd att i kompletteringspropositionen göra en kraftfull insats på detta område. Till slut vill jag upplysa Sigge Godin om att den borgerliga regeringen inte har något ärorikt förflutet när det gäller regionalpolitiken. 1981 lade dåvarande industriministern Nils G. Åsling, som ju tillhörde den borgerliga regeringen, fram en regionalpolitisk proposition där han föreslog riksdagen att man skulle försämra det regionalpolitiska stödet med 350 miljoner. Så beslutade också den borgerliga majoriteten. Det var borgerlig regionalpolitik, Sigge Godin. Det kan vara lämpligt att vid ett sådan här tillfälle påminna Sigge Godin om detta.
Herr talman! Låt mig först säga att Olle Östrand inte hade haft möjlighet att stå här i dag om inte oppositionen i Sveriges riksdag hade krävt dessa ökade insatser från regeringen. Det är faktiskt en enig opposition som har krävt det, Olle Östrand. Där kan vi se vilken vilja vi har när det gäller att satsa på regionalpolitiken. Under den tid socialdemokraterna nu senast har haft regeringsmakten har problem utvecklats i stort sett i hela Sverige. Det handlar om hela Norrland, Bergslagen och sydöstra Sverige. På alla de fronterna måste det till insatser för att verksamheterna skall fungera. Folkpartiet har, Birger Schlaug, hävdat att det skall vara sänkta kostnader i inlandet, alltså sänkta arbetsgivaravgifter. På den fronten är vi faktiskt eniga, även om Birger Schlaug kanske inte vill erkänna det från talarstolen. Vi har ju diskuterat Västernorrland, Ingela Thalén. Men låt mig hålla mig till Mellannorrland. Där saknas teknisk utbildning. Det saknas kommunikationer i Norrland. Vi behöver en Mittsverigeväg. Tvärförbindelser saknas i stort sett i hela Sverige. Det är mycket som måste göras. Kommunikationsmöjligheter saknas också i sydöstra Sverige. De möjligheterna är ytterst viktiga för att verksamheterna där över huvud taget skall kunna fungera. Ingela Thaléns företrädare har talat mycket vackert om statssekreterargruppen, den som skall samordna insatserna för en bra regionalpolitik. Vi har inte sett någonting av den gruppens verksamhet i denna riksdag. Jag hoppas verkligen att det nya statsrådet för regionalpolitiken kan ta tag i dessa herrar och se till att de börjar uträtta någonting. Det måste vara en samordning, det är det vi är ute efter. Engagemanget kanske finns hos statsrådet Ingela Thalén på arbetsmarknadsdepartementet, men det kanske saknas hos regeringen som helhet. Jag förstår mycket väl att det inte är så lätt att vara ny som statsråd och tampas med de gamla uvarna om de stora pengarna. Det behövs ju faktiskt stora pengar om regionalpolitiken skall fungera. Låt mig avslutningsvis säga att Sveriges riksdag också fortsättningsvis kommer att jaga regeringen i dessa frågor och se till att det blir högre anslag och mer utveckling i glesbygderna, framför allt i skogslänen. Då får vi se, Olle Östrand, vilka det är som driver den riktiga och den väl övertänkta regionalpolitiken.
Herr talman! Statsrådet sade angående den punkt i mitt anförande som gällde vattenkraftsvinsterna att detta är ett ärende som skall komma uppi ett annat sammanhang. Vi vill faktiskt ha del av vattenkraftsvinsterna i de delar av landet där vi producerar el. Jag förstår att ärendet skall komma upp i ett annat sammanhang, men jag tyckte att det var bäst att påminna om det här och nu. När statsrådet för en tid sedan var i Jämtlands län var det inte så väldigt positiva tongångar angående just denna fråga. Jag hörde att tonfallet var ett annat i dag. Jag noterade det som mycket positivt att statsrådet talade om att man i regeringen — och framför allt statsrådet Thalén själv — var beredd att diskutera att ta nya grepp, pröva nya metoder osv. Det noterade jag som ett plus i kanten. Eftersom statsrådet inte har varit i regeringen så länge skulle jag vilja lämna en liten upplysning angående de borgerliga åren och vad som hände då. I den allra värsta lågkonjunktur vi har upplevt efter kriget lyckades den borgerliga regeringen så pass, bl.a. med regionalpolitiken, att skogslänens befolkning växte. Den som då var industriminister Nils G. Åsling införde någonting som har betytt kolossalt mycket för utvecklingen i alla län. Han tog nämligen det demokratiska greppet att instifta länsanslagen. Dessutom inrättades också under Åslings tid utvecklingsfonderna. Detta sistnämnda är menat som en liten upplysning om vad som hände under den borgerliga tiden. Jag noterade emellertid främst att statsrådet var positiv till min anhållan och mitt påstående med hälsningar från länsstyrelsen att vi faktiskt borde få betalt för det vi producerar i länet. Då skulle vi inte heller behöva lika mycket bidrag som i dag.
Herr talman! Till Birger Schlaug vill jag säga att vi naturligtvis inte är nöjda med den ägarstruktur vi har i dag. Men vi på väg att byggga upp en helt annan struktur, och därför är det viktigt att vi har statsmakterna bakom oss. Löntagarfonderna har delvis varit regionalpolitiskt framgångsrika. De har kommit för att stanna, och det är möjligt att man kan förbättra, förnya och förändra dem i framtiden. Det är det svar jag vill ge. Till Stina Eliasson vill jag säga att jag tycker att vi skall glömma de borgerliga mörka åren. Jag har suttit i denna kammare i många år. Jag minns de år vi hade över 10 000 arbetslösa i Värmland. Det var under den borgerliga epoken. Låt oss därför glömma dessa år och i stället se framåt. Jag tror att det är på det sättet som vi tillsammans över partigränserna kan hjälpas åt att i den framtida regionalpolitiska debatten ge skogslänen en betydligt bättre policy. Jag tycker att Ingela Thaléns svar här i dag är bra, och jag tycker att det beslut som regeringen på torsdag kommer att fatta måste innebära att många länsstyrelser och regioner kommer att få begärda medel. Vi får sedan avvakta tilläggsbudgeten och den regionalpolitiska utredningen, som vi självfallet hoppas och tror skall leda till en mer långsiktig regionalpolitisk strävan efter att folk skall kunna bo och leva i våra regioner.
Herr talman! Jag konstaterar att Magnus Persson, efter det våldsamma angreppet mot ägarstruktur och annat, hastigt drog sig tillbaka. Med tanke på EG-harmoniseringen och den fusionsvåg som går över Europa undrar jag vad som skall hända när vi skall anpassa oss till EG, vad som t.ex. skall hända med Norrlands inland som då kommer ännu längre bort från centrum. Sigge Godin, jag har inte talat om folkpartiets regionalpolitik, jag har talat om socialdemokraternas. I övrigt håller jag mig borta från trätan mellan borgarna och socialisterna.

Herr talman! Först och främst skulle jag vilja säga att det naturligtvis är oerhört viktigt med de regionalpolitiska stöden — lokaliseringsstöd, sysselsättningsstöd, lokaliseringslån, osv. Men vi får inte glömma bort att dessa medel också måste användas på ett sådant sätt att man suger upp den vilja som finns till etableringar och till avknoppning, till utflyttning, från kanske framför allt Stockholmsområdet där expansionen fortfarande är mycket stark. Jag vill nämna några exempel på den vilja som finns till sådan utflyttning. Vi har under senhösten och våren fattat ett antal beslut om tjänsteföretagslokaliseringar i stödområdena och i områdena runt skogslänen. Och det kommer att läggas fram flera sådana förslag för beslut under våren. Den här typen av etableringar kan ju ske utan alltför höga investeringskostnader för varje arbetsplats. Men etableringarna betyder oerhört mycket när det gäller att bredda arbetsmarknaden i de områden där de görs, eftersom de utgör stödfunktioner för teknisk utveckling, kompetensutveckling och konsultverksamhet. Och det är just den typen av arbetsplatser som många av dessa kommuner efterfrågar för att komplettera sin gamla struktur på arbetsmarknaden. Sigge Godin sade inledningsvis att det under de socialdemokratiska mandatperioderna har utvecklats problem i hela landet. Men är detta ändå inte att ta i för mycket? Jag kan hålla med Sigge Godin om att det finns problem på många håll i landet. Det finns obalanser på grund av en stark efterfrågan på arbetskraft, både på mycket kvalificerad arbetskraft och på arbetskraft med kortare arbetslivserfarenhet. Men detta är betydligt mer angenäma problem än de problem som Magnus Persson redovisade nyss, nämligen tiotusentals arbetslösa i var och en av dessa regioner. Vi är ju verkligen på rätt väg. Vi diskuterar investeringsvilja, vi diskuterar förmåga, och vi diskuterar engagemang i olika regioner. Var fanns detta under åren dessförinnan? Det rådde då en pessimism som i dag bara har avspeglat sig i Sigge Godins inlägg men inte i några av de övriga debattörernas inlägg. När det gäller statssekreterargruppen har vi sett en hel del, inte bara av statssekreterargruppen utan också av regeringens förslag i form av teknikcentra, utveckling av kommunikationer, flygplatsutbyggnader, osv. Jag skall inte räkna upp allt detta, eftersom det är väl känt både av Sigge Godin och av övriga i kammaren. Avslutningsvis vill jag säga att Sverige har 1,6 90 arbetslöshet. Sverige har alltså den högsta sysselsättningen i hela världen. Och trenden i skogslänen när det gäller befolkningsunderlaget har tack och lov förändrats. Detta visar att vi har en mycket god plattform för att med hjälp av de olika regionalpolitiska medlen fortsätta den utveckling vi har påbörjat. Den skall vi vara glada och tacksamma över, och vi är beredda att fortsätta att göra dessa insatser.

Herr talman! Jag har, i likhet med Magnus Persson, suttit ganska många år i riksdagen. Bl.a. upplevde jag hela den borgerliga regeringsperioden som slutade med ett Sverige i praktiskt taget ekonomisk ruin. Under denna tid var det vanligt med ca 150 000 arbetslösa i Sverige. Den borgerliga regeringsperioden är alltså ingenting som man kan slå sig för bröstet för. Nu befinner vi i Sverige oss i en situation som jag under mina år i riksdagen knappast tidigare har upplevt. Konjunkturen i Sverige är nästan utan motsvarighet i västvärlden. Visserligen finns det fortfarande obalanser, meni dag har vi ändå en ekonomi, som innebär att vi kan satsa på att utjämna de regionala obalanserna och skapa en gynnsam utveckling i skogslänen. Det svar som arbetsmarknadsministern gav mig betraktar jag inte som negativt, vilket Sigge Godin gjorde, utan som positivt. Det visar att regeringen har en vilja att satsa ytterligare medel för att förstärka näringslivet i skogslänen. När jag lyssnar på Birger Schlaug undrar jag om han egentligen vet vad regionalpolitik är. Han påstår att vi socialdemokratiska riksdagsledamöter från skogslänen går upp i denna talarstol för att tala för hemmapressen. Det var något av det värsta jag har hört i denna kammare. Det visar att Birger Schlaug vet mycket litet om vad vi socialdemokratiska riksdagsledamöter från skogslänen jobbar med. Vi lever under dessa förhållanden i skogslänen och vet hur besvärligt det många gånger är för människorna där. Därför är det en ärlig vilja från vår sida när vi går upp i denna talarstol och debatterar regionalpolitik. Det gör vi inte för att få någon rubrik i ortspressen.

Herr talman! Jag skulle vilja knyta an litet grand till det som Eivor Husing tidigare tog upp i debatten, nämligen frågan om kvinnounderskottet i glesbygden. Det är nämligen ett allmänt och erkänt problem. Jag vill ta upp denna fråga utifrån kvinnorätten, dvs. att kvinnor och män har samma rätt att leva och bo där de själva önskar. Från de norrländska socialdemokratiska kvinnodistriktens sida har vi arbetat med denna fråga under fyra år. Vi har kommit fram till en del slutsatser som jag gärna vill ta upp. Bl.a. visar det sig att det inte alltid är bristen på arbete som gör att de unga kvinnorna flyttar från dessa bygder. Stockholms läns länsstyrelse har gjort en utredning i vilken man har försökt kartlägga inflyttare. Det visar sig då att endast 7 20 av de som kom till storstaden var arbetslösa i sin hembygd. Resten kom ändå. Då har vi ställt frågan: Varför flyttar de om de inte är arbetslösa. Vi har funnit tre svar på den frågan. Det ena är att man i storstaden kan få ett heltidsarbete. Unga kvinnor vill försörja sig själva i dag. De nöjer sig inte med de deltidsarbeten inom vård och omsorg som oftast är de enda jobb som står till buds i glesbygden. Det andra är att det i glesbygden oftast finns ”bara” vårdoch omsorgsarbeten. Det är alltså ett väldigt litet varierat utbud av arbeten. Det tredje är att man litet kritiserar den sociala miljö som man bor i och inte gillar och därför vill flytta ifrån. Det handlar om kultur och fritid, men också om de attityder som befolkningen i dessa områden har till unga kvinnor som faktiskt vill försörja sig själva. En kvinna som vi talade med uttryckte saken så här: Om man binder sig tidigt i dessa bygder står man ut; annars flyttar man. Det är självfallet väldigt bra att arbetsmarknadsministern nu aviserar ytterligare medel. Men dessa träffar emellertid i nuvarande konstruktion till största delen män. Därför skulle jag vilja fråga Ingela Thalén — hon talade ju om att man måste anpassa regler och system till olika tider och olika bygder: Är statsrådet beredd att fundera över möjligheten att förändra det regionalpolitiska stödet så att det träffar kvinnors verksamheter och sysselsättningar på ett bättre sätt än i dag?

Herr talman! Beträffande den sista frågan skulle jag kunna göra det väldigt enkelt för mig genom att säga att den regionalpolitiska kommittén naturligtvis måste se på dessa aspekter också. Det förutsätter jag att den gör. Men jag skall tillägga något, nämligen att jag tycker att just den sista frågan är av allra största betydelse för utvecklingen av glesbygdsområden eller, rättare sagt, över huvud taget för utvecklingen på arbetsmarknaden kopplad till regionalpolitiken. Det är en av de frågor som vi ägnade mycket stor uppmärksamhet åt när jag hade jämställdhetsansvaret. En rad av de projektmedel som gått via arbetsmarknadsdepartementet, och som nu kommer att gå via civildepartementet, används just till att finna former för hur kvinnor skall få möjlighet att utvecklas i områden där arbetsmarknaden är annorlunda och kanske kommer att vara annorlunda än vad den är i större kommuner och i storstäder. Enligt min uppfattning bör vi alltså se över inte bara det regionalpolitiska stödet utan över huvud taget formerna för arbetsmarknadsutveckling så att man bättre tar till vara kvinnors möjligheter att försörja sig själva och att fungera i olika arbetsmarknader, både i stora och i små kommuner.
Herr talman! Jag vill tacka för svaret. Vi hade en debatt här för några veckor sedan men hann då inte ta upp just denna aspekt av regionalpolitiken. Jag tycker att det var ett väldigt bra svar, och det känns skönt att ha det i ryggen när vi nu från Norrlandslänen arbetar vidare med denna fråga.

Herr talman! Birger Schlaug har ställt ett antal frågor till mig angående vägtrafikens utsläpp av kväveoxider. Trafiken är ett av vår tids allvarligaste miljöproblem. Men jag vill betona att det inte bara gäller utsläppen av kväveoxider. Lokalt har vi problem med buller, stoft, bly och organiska föreningar. Regionalt bidrar kväveoxidut Prot. 1988/89:70 släppen till försurning, kvävemättnad och övergödning. Globalt påverkar 21 februari 1989 trafiken klimatet. Trafiken är den enskilda sektor som ger störst bidrag till de svenska koldioxidutsläppen. Luftföroreningarna från trafiken hotar vår hälsa, vårt kulturarv och vår natur. Därför krävs en omställning till ett miljöanpassat trafiksystem. Riksdagen har på regeringens förslag slagit fast, att kväveoxidutsläppen från svenska källor bör minska med 30 9 till år 1995 räknat från 1980 års nivå. För att minska utsläppen från vägtrafiken har vi bl.a. infört Europas strängaste avgaskrav för personbilar. Skärpta avgaskrav för lätta lastbilar och bussar genomförs fr.o.m. 1992 års modeller och för tunga fordon fr.o.m. 1994 års modeller. Vi har fått en rad andra länder att förbinda sig att minska sina utsläpp av kväveoxider, och vi arbetar för att fler skall ansluta sig till detta mål. Vi försöker också påverka andra länder att vidta åtgärder för att minska trafikens miljöpåverkan. I november i år anordnas exempelvis på svenskt initiativ den första europeiska ministerkonferensen om transporter och miljö. Men vi kan inte nöja oss med detta. Målet måste vara att minska utsläppen till en nivå som naturen tål. Naurvårdsverket utreder nu vilka åtgärder som krävs för att halvera kväveoxidutsläppen till sekelskiftet. Samtidigt pågår ett internationellt arbete för att fastställa kritiska belastningsgränser för olika ekosystem. Birger Schlaug är orolig för att de nuvarande åtgärderna inte kommer att räcka. Jag delar denna oro. Det finns en risk för att ökningen av vägoch flygtrafiken de senaste åren kommer att motverka effekterna av beslutade åtgärder. Naturvårdsverket har i uppdrag att tillsammans med andra berörda myndigheter föreslå ytterligare åtgärder om så krävs för att klara 30 procentsmålet. Jag kan försäkra Birger Schlaug att regeringen inte kommer att tveka att föreslå de åtgärder som är nödvändiga för att klara målet. Jag vill också påminna om att en särskild kommitté nu utreder tafikproblemen i storstäderna, där en stor del av vägtrafikens tillväxt sker. Som svar på frågan om motorvägsbygget på västkusten vill jag säga, att de mål vi ställt upp gäller vårt land som helhet. För enskilda trafiksträckor gäller det att välja sådana lösningar som bäst främjar miljömål och andra angelägna mål, som trafiksäkerhet. Det kan gälla investeringar i spårbunden trafik, men faktiskt också förbättringar av vägstandarden som medför bättre framkomlighet. När det gäller de fasta Öresundsförbindelserna har jag tidigare förklarat, att en bro avsedd endast för vägtrafik är helt utesluten. De alternativ som lagts fram är en borrad järnvägstunnel, en kombinerad vägoch järnvägsbro och en etappindelning av densamma som skulle ge förtur åt järnvägen. Miljöeffekterna är avgörande för valet av alternativ. En särskild utredning arbetar med frågan om ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken. I en annan kommitté diskuteras förslag om moms på bl.a. bensin och andra drivmedel. I regeringsförklaringen anges att förslag till en miljöavgift på koldioxid kommer att lämnas under denna mandatperiod. Jag 113 bedömer att om man på kort sikt vill åstadkomma en förändring av trafikutvecklingen är ekonomin en mycket viktig punkt. Samtidigt vill jag påminna om hur svårt det har varit för regeringen att få riksdagens stöd för ens blygsamma höjningar av bensinskatten. Det senaste tillfället var höjningen med 25 öre våren 1988. Vi har ett gemensamt ansvar för att informera om sambandet mellan hastighet och kväveoxidutsläpp. Den som kör för fort riskerar inte bara sin egen och andras säkerhet — han skadar också mijön. Jag vet att såväl myndigheter som ideella organisationer bedriver ett värdefullt arbete med information om detta. Hastighetskontrollen har skärpts. Det är numera möjligt att sänka hastigheten på vägar av miljöskäl. Det är angeläget att länsstyrelserna verkligen använder denna möjlighet där det är motiverat i en sammanvägd bedömning av de lokala förhållandena. Jag vet exempelvis att socialdemokrater och centerpartister i Göteborgs och Bohus län lagt fram ett sådant förslag, som dock länsstyrelsen beklagligtvis ännu inte ställt sig bakom. Slutligen, herr talman! Jag har redan berört Birger Schlaugs sista två frågor. 30-procentsmålet står självfallet fast. Vår strategi för ett miljöanpassat trafiksystem är att redan nu ställa krav som tvingar bilindustrin och andra aktörer att utveckla miljövänliga trafiklösningar. Utgångspunkten för dessa krav är att utsläppen skall minskas till de nivåer naturen tål.

Herr talman! Tänk om handlingskraften var lika enorm som ordkraften hos vår miljöminister! Jag känner igen allt det här. Så har det låtit år efter år efter år. Det lät så 1987 på sossarnas partikongress, och det lät så 1986, 1985, 1984, 1983 och 1982. Och trots att det så länge har låtit så bra har kväveoxiderna från bilismen ökat med 16 96 från 1980 till 1987. Vägtrafiken ökar nu med ungefär 5 0 varje år. Enligt transportrådet tyder utvecklingen på att bilismen kommer att öka med 60 96 fram till år 2020. Det är de korta och obehagliga fakta vi har att leva med. Då säger Birgitta Dahl att hon är orolig. Men hur hanterar man den här oron om man är miljöminister? Jag kan ta några aktuella exempel. Man satsar konkret 1 000 milj.kr. på en liten motorvägsstump på västkusten som ökar bilismen — vi är nog ganska överens om att den faktiskt gör det. Därmed ökar också utsläppen. Man bryter mot regeringsrättens utslag, man bryter mot andan i naturresurslagen och våldtar Bratteforsåns dalgång. Det leder ju inte precis till minskad bilism. Man planerar nu i Sverige för fullt nya flygplatser, som faktiskt leder till ökad flygtrafik och till ökade kväveoxidutsläpp. I skatteutskottet gick socialdemokraterna häromveckan på en linje som innebär en schablonbeskattning av tjänstebilarna. Men det leder ju inte till minskad bilism. Det leder tvärtom till att man kör ännu mer eftersom det inte kostar någonting — självfallet gör man så. Varför tar då socialdemokraterna i skatteutskottet inte det här med miljön på allvar, om nu miljöfrågorna innebär den stora historiska händelsen, den stora omvändelsen för socialdemokraterna? Vad Birgitta Dahl har sagt om Öresundsförbindelsen tolkar jag så, att det Prot. 1988/89:70 absolut inte kommer att planeras för några som helst bilar över Öresund — = 21 februari 1989 som kör själva i alla fall. Om minskat utsläpp av I fråga om bensinskatten var Birgitta Dahl inne på att ni har försökt höja kväveoxider från vägmd 25 öre, och så småningom fick ni med er vpk, efter mycket om och men. trafiken Ja, det var sant. Men nu har ju vpk här i kammaren röstat för en reservation som miljöpartiet stod bakom. Det innebär att vpk numera står bakom en radikal bensinskattehöjning. Då finns det majoritet för detta här i kammaren, om Birgitta Dahl lägger fram det förslaget. Vem var det för resten som drog ut på införandet av katalytisk avgasrening? Det var ju faktiskt socialdemokraterna och moderaterna. Vem är det som accepterar höjda priser på SJ? Inte gynnar det minskning av bilismen och minskning av kväveoxidutsläppen! Så säger Birgitta Dahl: ”Jag kan försäkra Birger Schalug att regeringen inte kommer att tveka att föreslå de åtgärder som är nödvändiga för att klara målet” — dvs. 30-procentsmålet fram till 1995. Vad innebär ordet ”försäkra” och ordet ”lova” för Birgitta Dahl? Kan ni verkligen försäkra det — att ni faktiskt kommer att lägga fram förslag om ett åtgärdspaket som innebär att kväveoxidutsläppen kommer att minska med 30 20 från 1980 års nivå till 1995? Är det en klar och entydig försäkran från Birgitta Dahl? Det här är ju ingen ny fråga. Vi hade en aktionsgrupp som såg på problemet med försurningen. Den gruppen framlade 1984 sina åsikter. Dels presenterade man behovet av minskning av kväveoxiderna för att miljön skulle klaras, dels presenterade man målsättningarna. De målsättningar man hade innebar alltså att utsläppen av kväveoxider skulle minska med 30 96. Men man sade också mycket tydligt att det egentligen behövs en minskning med 50 26. Nu har i själva verket utsläppen av kväveoxider från bilismen ökat med 5 96. Inte ens den målsättning man hade är alltså nog — och målsättningen är faktiskt längre bort från oss än någonsin. Det har snart gått fem år sedan den här utredningen presenterades — och bilsmen har ökat med 16 96 under den tiden. Nu säger Birgitta Dahl att regeringen inte kommer att tveka att föreslå åtgärder. Ni har då fem år på er att komma med dessa åtgärder. Här i kammaren hade vi förra veckan en debatt om ”Linken”', och nu i vår, om några veckor, kommer detta med schablonavdragen när det gäller tjänstebilar. Det finns ett sätt att minska bilismen, ett klart steg — och det är att plocka bort schablonavdraget. Jag tar då för givet att regeringen kommer att se till att socialdemokraterna följer den linjen och stöder vår motion i det här läget. Mina frågor står ändå kvar. Vad innebär Birgitta Dahls försäkran konkret? Vilka åtgärder måste man vidta — mycket ungefärligt — för att klara det här målet? Gäller det verkligen att bygga mer motorvägar, att satsa 7 000 milj.kr. på att EG-anpassa våra vägar? Jag undrar som sagt: Vad innebär ordet ”försäkra”?

Herr talman! Det är naturligtvis inte bara ministrar som har ordkraft. Det finns en herre som heter Birger Schlaug, som inte är så dålig på ordkraft när 15 det gäller att framställa olika saker i den här kammaren. Jag kommer från Bohuslän och har under en följd av år hävdat att det är viktigt att man har bra vägar i en landsända där trafiken är så intensiv. Om man över huvud taget skall kunna klara de målsättningar som riksdagen har bestämt, så är ju Birger Schlaugs och miljöpartiets recept inte det rätta. Om man inte bygger vägar, kommer problemen att bli ännu större. Det har man lärt sig genom åren. När trafiken gick genom Kungälv och genom de olika orterna i Bohuslän, stod bilarna stilla, det uppstod ryckighet osv. Det är bara att konstatera att med den trafiksituation som vi har i Västsverige blir inte problemen mindre om man låter bli att bygga bra vägar, utan snarare tvärtom. Det har gjorts undersökningar som visar att när man förhoppningsvis får en förbättrad E 6, inte bara fram till Uddevalla utan hela vägen norröver där man bygger förbi samhällen, så kommer problemen att minska. Och trots att man förväntar sig ökad trafik, kommer utsläppen att minska. Genomför man då vad vi har föreslagit, nämligen hastighetsbegränsningar i större omfattning, så kommer det att innebära bättre miljö trots att det blir ökad trafik. Det finns någonting som inte stämmer i Birger Schlaugs inlägg. Om man låter bli att bygga vägar, så löser man inte därmed några problem, utan det blir ju bara större problem. Därför är det viktigt att man har bra vägar. Det finns många skäl som talar för att vi skall ha bra vägar. Man kan konstatera att det på E 6:an förekommer dubbelt så många olyckor som på övriga Europavägar i vårt land. Den godstrafik som går på E 6 är till ungefär 60 Yo internationell. Det gäller naturligtvis då ofta tung trafik. E 6 betjänar inte bara Europatrafiken utan betjänar även lokaltrafik, regionaltrafik och fjärrtrafik. Vi har en ojämn vägstandard, som innebär ryckighet och problem för vår miljö. Under sommartid kommer det en mängd turister som inte känner till förhållandena, och det innebär också problem. Vi har ett kuperat landskap, där det finns fara för olycksfall osv. Det är väl inte så märkligt att det i ett landskap av Bohusläns format blir dyrare att bygga vägar än vad det blir i exempelvis Skåne. Men man får ju inte låta bli att bygga vägar därför att det blir dyrare, utan vi måste bygga vägar. Vi klarar då miljöproblemen, eftersom vägsträckan blir kortare. Om man också begränsar hastigheterna, så kan det underlätta. Det finns tyvärr, Birgitta Dahl, en del att göra, även om vi har framfört krav i detta sammanhang till länsstyrelsen. Jag hoppas att Birgitta Dahl inte lämnar detta därhän. Det gäller ju att fundera litet över den länsstyrelseinstruktion som för närvarande finns. Landshövdingen i vårt län hävdar — med all rätt, med utgångspunkt i länsstyrelseinstruktionen — att det är han som bestämmer över hastigheterna. Hade den här frågan tagits upp till realbehandling i länsstyrelsens lekmannastyrelse, tror jag att det hade funnits en majoritet för en sänkning av hastigheterna. Regeringen behöver således titta på länsstyrelseinstruktionen. Det gäller ju att ge de förtroendevalda i länsstyrelsen möjligheter att ta upp och realbehandla dessa saker där. Det kan inte vara enbart landshövdingen som bestämmer i dessa frågor. Jag hävdar alltså att det beslut som regeringen har fattat när det gäller motorvägen i Bohuslän är ett bra beslut. Vi får ju en bättre situation med tanke på hastigheterna — det blir inte så ryckigt osv. Antalet olycksfall kan Prot. 1988/89:70 också minskas. Därmed sparar vi flera hundra miljoner om året. Dessa saker 21 februari 1989 är viktiga. Man måste ju väga in olika bedömningar när trafiken och miljön, ZH Om minskat utsläpp av diskuteras. oc NA Det är möjligt att det inte är lika viktigt för Birger Schlaug att fundera över ke er från vägalla de människor som dör eller skadas i trafiken på E 6 på grund av trafiken trafikbelastningen och de dåliga vägförhållandena. Det är kanske viktigare att krama träd och att polisen får pyssla med sådant som den inte borde pyssla med. I stället borde ju polisen kanske vara ute på vägarna och studera hur hastighetsbestämmelserna efterlevs. Herr talman! Oavsett vad vi diskuterar i denna kammare måste vi leva i verkligheten. När det gäller det decentraliserade samhälle som inte minst miljöpartiet förespråkar kan man bara konstatera att det bor mycket folk i Bohusläns bygder. En förutsättning för att dessa skall kunna komma till jobbet är kanske att de kan ta bilen. Men då är det inte vägarna som man skall angripa, utan då skall man studera hur bilarna ser ut, hur vi själva lever och hur de lagar efterlevs som har fattats här. Det gäller nog för oss att köpa bilar med avgasrening och att begränsa hastigheterna. Ibland måste vi ju leva som vi lär.

Herr talman! Miljöministern konstaterar i sitt svar att biltrafiken är den enskilda sektor som svarar för de största utsläppen av koldioxid. Detsamma gäller kväveoxiderna. Utsläppen av kväveoxider skall anpassas till vad naturen tål. Jag kan helt instämma i detta. Vidare skall följande beaktas. När det gäller biltrafiken är det befintliga bilar utan katalytisk avgasrening som svarar för den största delen av föroreningarna. Men om detta säger miljöministern inte ett enda ord. Det finns mycket i miljöministerns svar som är värt att notera. Men, som sagt, där sägs inte ett enda ord om hur det är med befintliga bilar. I sedvanlig ordning talar miljöministern om sin tillit till bilindustrin. Det talas om de krav som ställs på denna, om de åtgärder som skall vidtas osv. Men det bör väl ändå vara uppenbart att ingen bilindustri i världen, alltså inte heller Sveriges bilindustri, har något som helst intresse eller ens ekonomiska möjligheter att göra stora ingrepp i fråga om den befintliga bilparken. Med företagsekonomisk rätt förs en kampanj för höga skrotningspremier, för att begagnade bilar så fort som möjligt skall komma bort, till förmån för nya bilar. Sedan får vi katalytisk avgasrening. I och för sig tror jag att det är ett nödvändigt steg för att kunna åstadkomma en förbättring av miljön. Men det är inte detsamma som att vi har lösningen på detta problem. Så till detta med den befintliga bilparken. Personligen har jag viss erfarenhet här, eftersom jag har jobbat litet med dessa frågor. Jag råkar själv ha en bil för vilken det återstår 19 dagar. Sedan får bilen automatiskt körförbud. Anledningen är att bilen är miljövänligare. Jag har kört bilen så att säga på rullande landsväg och har sett hur det varit både före och efter inkopplingen av Lemisystemet. Trots att ingenting har ändrats kan man peka på mycket markanta förbättringar vad gäller både koloxid och kolväte. Nu i veckan får jag 117 möjlighet att köra bilen på en annan landsväg för att kontrollera NO,utsläppen på de vanliga hastigheterna. Det gäller då såväl tomgång som 50, 70, 90 och 110 km. Men visar detta verkligen på omtanke om miljön? Är det inte fråga om byråkrati i dess prydno? Åsidosätts inte verkligheten? En bil som bevisligen är väsentligt bättre än andra kommer alltså till bilprovningen och visar sig ha utmärkta värden — visserligen görs det mycket begränsade prov där. Men bilen får ändå betyget 2 och automatiskt körförbud om 30 dagar. Självfallet vill jag också se resultat när det gäller NO,-utsläppen. Miljöministern talar om den vikt som man fäster vid minskningen av bl.a. NO,-utsläppen och om att man är beredd att lägga fram de förslag som behövs. Men det är väl inte särskilt märkvärdigt att föreslå att bestämmelser skall undanröjas som troligen är feltolkade och som innebär att en miljövänligare bil får körförbud. Jag tycker att det hela visar på ett minimalt intresse för att förbättra Sveriges miljö. Min konkreta fråga till miljöministern i dag blir: Skall den här ordningen få fortsätta att gälla, dvs. att en miljövänligare bil får körförbud?

Herr talman! Vad Ivar Franzén egentligen redovisar är centerns syn på den befintliga bilparken. Men jag vill säga något om alternativet till bilen. I interpellationssvaret tar miljöministern upp två saker som bl.a. berör, skulle jag vilja säga, mitt verksamhetsområde. För det första är det fråga om storstadstrafikkommittén — jag sitter själv med i denna — och om vad vi där kan komma fram till. För det andra gäller det satsningen på spårbunden — eller spårburen, som vi göteborgare hellre vill säga — trafik. Först något om storstadstrafikkommittén. Från alla partiers sida känner man sig litet bunden. Vi får nämligen inte föreslå några större saker som kostar statskassan pengar. Vad vi skall titta på är bl.a. miljöavgifterna — kanske skall det vara lokala miljöavgifter — och överväga någon form av avgift för den som vill köra i storstäderna. Min uppfattning skiljer sig kanske litet från Lennart Nilssons. Jag har nämligen uppfattningen att man i stället borde ha möjlighet — åtminstone gäller det storstadsregionerna — att åka på annat sätt än med bil. Men jag håller med Lennart Nilsson om att bilen för många människor, inte minst på många andra håll i vårt land, är viktig. Det är viktigt att ha en bra bil och att det finns bra vägar — för den kollektiva trafiken kommer vi aldrig att klara. Men om vi ser på Västsverige — såväl Lennart Nilsson och Ivar Franzén som jag kommer därifrån — finner vi egentligen utmärkta möjligheter på sikt i detta sammanhang. Men hur ser det ut i dag? Det finns fem järnvägslinjer till Göteborg. Den enda som har en någorlunda god standard är järnvägen mellan Stockholm och Göteborg. Men inte heller den är egentligen fullvärdig. I miljöministerns svar berörs ju också flyget något. Men om det satsades på snabbtågen, skulle vi självfallet kunna åka tåg från Göteborg till Stockholm i betydligt större utsträckning än som nu är fallet. Detsamma gäller för dem som åker från Karlstad, Borlänge, Gävle, Jönköping, Borås, Linköping och Norrköping. Det finns alltså en mängd ställen att satsa på. Man måste dock satsa på snabbtågen, och nu kommer jag till kärnan. Vad hjälper det att satsa på snabbtåg, godståg och pendeltåg om vi inte har fler motorvägar i Sverige? Detta har jag talat om med min Göteborgskollega Sven Hulterström när han var kommunikationsminister. — Prot. 1988/89:70 Det är bara det att det då inte skall vara asfalt, utan det skall vara räls. Vi 21 februari 1989 måste alltså ha en betydligt bättre järnväg. Min egentliga fråga till miljömi nistern blir: Om minskat utsläpp av Hur känns det att vara miljöminister i en socialdemokratisk regering som kväveoxider fr rån vägsatsar 10 miljarder kronor fram till år 2000 på banverket? Vi är ju fullt trafiken medvetna om att vi, för att få en bättre miljö här i landet, måste satsa pengar. Vad centerpartiet föreslår i sin motion är kanske t.o.m. för litet — 40 miljarder. Det är mycket möjligt att vi måste satsa 50, 60 eller 70 miljarder. Vi är i alla fall beredda att ta upp den frågan till diskussion. I morgon kommer en delegation, som underligt nog består av tre socialdemokrater från Kungsbacka, Mölndal och Göteborg plus landshövdingen från Halland, Björn Molin, för att göra en uppvaktning om västkustbanan. Det finns risk för att västkustbanan inte blir utbyggd såsom det var tänkt fram till 1992, då vi ftån GLAB, där jag är ordförande, räknar med att köra i gång en bra pendeltågtrafik, på samma sätt som till Alingsås. Det kommer inte att bli möjligt om riksdagen inte i år beviljar medel för att denna pendeltrafikutbyggnad skall kunna fortsätta. Här har majoriteten och Birgitta Dahl ett mycket stort ansvar för att se till att sänkningen av utsläppen verkligen kommer till stånd, och det kan ske genom att folk får en chans att ta sig till jobbet på något annat sätt eller genom att, som Curt Nicolin säger, låta godstrafiken här i landet gå på järnväg i 160 km/tim — det går inte i dag på de flesta järnvägar. Här måste det alltså tas fram betydligt mer pengar. Kom nu inte och säg att ni inte var med om bensinskattehöjningen osv.! Vi är beredda att diskutera ett sätt att ta fram pengar. Vi har i vår partimotion föreslagit 40 miljarder för en fortsatt utbyggnad av banverket, och här måste det bli en majoritet i riksdagen som är beredd att satsa betydligt mer pengar, om det skall gå att fullfölja de miljösträvanden som jag hoppas att alla egentligen är ense om.

Herr talman! Någon möda får inte sparas för att säkerställa miljöintressena, och det gäller självfallet också i trafiksammanhang. Vi måste här i riksdagen leva upp till våra egna beslut om begränsning av utsläppen. Då finns det anledning att erinra om att folkpartiet sedan länge har framfört krav på miljöskyddsprövning vid anläggande av vägar, och det är särskilt angeläget att påminna om det i dessa dagar. Jag kan också erinra om folkpartiets linje, som innebär att det måste göras anpassningar i trafiken liksom på en lång rad andra samhällsområden för att anpassa oss till målet ”vad naturen tål”. Det kan t.ex. innebära, som vi i folkpartiet har föreslagit i vår motion om trafik och miljö, att hastigheten kan behöva nedsättas på särskilt föroreningskänsliga sträckor. Men allt detta försvarar ändå inte ministerstyre. Birgitta Dahl har i dessa dagar i pressen gått ut och förestavat att länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län skall sänka hastigheten på sträckorna i Bohuslän. Nu skriver Birgitta Dahl återigen från talarstolen länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län detta på näsan. Ministerstyre kan inte accepteras. 119 Reglerna skall följas, oavsett sakfrågans tyngd och de särskilda situationer som vi ibland kan hamnai. Inte ens i denna viktiga fråga får ändamålen helga medlen. Vi måste kunna klara av att komma till rätta med det här — självfallet utan att tumma på reglerna. Det finns naturligtvis inte heller något egenvärde i att, som det verkar att Birger Schlaug är ute efter, avveckla bilen som sådan, som är det ojämförligt mest flexibla individuella transportmedlet. Vi skall inte jaga bilisterna. Vi skall jaga utsläpp och miljöförstöring.

Herr talman! Jag tror att det i denna fråga som på flera sätt är mycket svår, både sakligt och känslomässigt, för många människor finns ett behov av att tala klarspråk. Jag minns Bohuslän och vägarna där sedan jag var barn på 40-talet, och när jag kommer dit kan jag konstatera att vägstandarden på många håll sedan dess ännu inte har förbättrats, men det går en mångdubbelt större och snabbare trafik där. Jag har därför den uppfattningen, att det är nödvändigt att förbättra vägstandarden i Bohuslän, samtidigt som utomordentligt hårda krav införs för trafiken, däribland också hastighetsbegränsningar. Det finns faktiskt ett skäl till att regeringen har givit länsstyrelserna möjlighet att sänka hastigheten, och det är att det i vissa områden av vårt land råder sådana förhållanden att detta är nödvändigt för att minska utsläppen. Det enfaldigaste man kunde göra vore att sticka huvudet i busken och låta den nuvarande situationen fortgå. Vi måste ingripa i utvecklingen för att öka trafiksäkerheten och förbättra miljön. Det är det vi skall göra. Jag har en del kritiska synpunkter på den inledande planeringen i det första steget på denna liksom på andra vägsträckor. Det är av sådana skäl som den socialdemokratiska regeringen har infört miljöprövning av vägar och flygplatser. Visst är det sant att vi kommer att behöva göra mer för att klara problemen än vad vi hittills har gjort, men jag vill ändå påpeka att alla de insatser som nu gjorts har beslutats av den socialdemokratiska regeringen. Det var inte en borgerlig regering som införde Europas strängaste avgaskrav — då vilade frågan — utan det var vi. Det var inte en borgerlig regering som skärpte avgaskontrollen — det var VI. Det är inte en borgerlig regering, utan det är vi som har gett naturvårdsverket i uppdrag att redovisa vad som ytterligare behöver göras för att komma ner till vad naturen tål i fråga om kväveutsläpp. Det var inte de borgerliga regeringarna som beslutade att satsa 10 miljarder på detta område, utan det var vi. Det kommer sannolikt inte att räcka, utan vi kommer att behöva gå vidare. Det var inte de borgerliga som införde miljökonsekvensbeskrivningar för all trafikplanering — det var vi. Det var inte de som gav möjlighet att kräva hastighetsbegränsningar av miljöskäl — det var vi. Så där skulle jag kunna fortsätta att göra uppräkningen. Vi har också satt i gång insatserna i storstäderna, med miljöprojekt i Göteborg och satsningen på snabbtåg. Varför? Jo, därför att man skall sätta in insatserna där de ger den sammantaget största effekten, och det är i de stora befolkningskoncentrationerna och i trafiken mellan dessa. Prot. 1988/89:70 Det är inte sant att de totala kväveutsläppen har ökat. De har minskat med 21 februari 1989 dan 1 Bi 3 å — — — 6 20 sedan 1980, Birger Schlaug. Men det finns ändå mycket stora problem, Omminskötsitlapp av därför att trafiken på landsvägarna och i luften växer så fort att den äter upp - : vå k kväveoxider från vägeffekterna av de mycket betydelsefulla beslut som vi redan har fattat. fäfiken Regeringen skall 1991 lägga fram förslag till nästa program vad gäller luftföroreningar och klimat. Redan dessförinnan kommer förslagen vad gäller storstäderna, Göteborg och västra Skåne, och de insatser som skall göras där sätts i gång. Självfallet är vi bundna av våra åtaganden, inte bara genom regeringsförslag och riksdagsbeslut i Sverige, utan genom sådana internationella avtal som vi själva har varit pådrivande för att få fram. Vi kommer att behöva pröva oppositionens politiska mod vid åtskilliga tillfällen under de kommande åren när det gäller att fatta de nödvändiga besluten i dessa frågor.

Herr talman! Jag får tacka för Lennart Nilssons anförande, som var rått och naket. Jag förstår att socialdemokratin är aningen kluven i den här frågan. Lennart Nilsson hävdar att ”Linken” i stort sett minskar utsläppen, och jag vet inte hur det går ihop med Birgitta Dahls uppfattning. Hon har i någon tidningsintervju sagt att motorvägsbygget egentligen är ett misstag. Det vore bra om hon kunde förklara det för Lennart Nilsson. Nilssons dröm är tydligen att man skall bryta mot andan i naturresurslagen och att ytterligare tusentals miljoner kronor skall satsas på motorvägar. Det är intressant. Jag vill för både Birgitta Dahl, folkpartisten Anders Castberger och Lennart Nilsson tala om vad som står i en TT-artikel i DN. Det är olika människor som har hälsat med trädkramarna. Björn Gillberg hälsar att regeringen sätter sig över miljölagar på ett sätt som öppnar för laglöshet. Stefan Edman, Broderskapare och en av de främsta miljökämparna inom socialdemokratin, är besviken och bestört. Att köra över en stark opinion på detta sätt är farligt för demokratin, säger han. Bengt Hubendick finner tilltaget bedrövligt, dvs. det som sker i Bratteforsåns dalgång, och visar hur den kortsiktiga ekonomin styr. Naturskyddsföreningen i landet konstaterar att det nu inte längre finns något skydd för riksintressanta områden. Det är precis vad det handlar om. Anders Castberger säger att möda inte får vara sparad för att klara miljön. Men folkpartiet och motorvägar, Öresundsbro och mer bilism, nog vet vi var folkpartiet står. Jag vill inte lägga mig i trätan mellan borgare och socialister, men jag skall återkomma litet till vad Birgitta Dahl sade. Förbättra trafiksäkerheten i Bohuslän — det gör man kanske genom att satsa på sträckan norr om Uddevalla och räta ut den. Vägsträckan söder om Uddevalla var den som Volvo ville ha och som Olof Palme en gång lovade Pehr Gyllenhammar i ett tal i Tromsö. Birgitta Dahl sade att ”det är vi som har gjort det”, varefter hon räknade upp en mängd olika saker. Men det var också ni som tillsammans med moderaterna stoppade den katalytiska avgasreningen under många år. 100 miljoner på motorvägar är det ni som satsar. EG-anpassning av motorvägarna är det ni som gör. Nu får vi se om ni kan lägga fram ett förslag om ökade bensinskatter. Tillsammans blir vi 121 faktiskt en majoritet. Det var ni som utförde våldtäkten i Bohuslän. Jag har ännu inte fått ett klart besked om vad ordet försäkran betyder. Birgitta Dahl band upp sig mycket hårt i sitt interpellationssvar. Vad betyder det att Birgitta Dahl och regeringen försäkrar att de skall lägga fram det åtgärdspaket som krävs för att kväveoxidutsläppen skall minskas med 30 90 fram till 1995? Dessutom sade jag att kväveoxiderna från bilismen har ökat, inte att det var en ökning totalt.
Herr talman! Jag har lärt mig i mitt politiska arbete att man måste respektera olika uppfattningar. Det som gör mig litet fundersam är de uttryck som Birger Schlaug och hans anhängare ibland använder, nämligen att de enda sanna demokrater som finns är Birger Schlaug och de 4, 5 procent av befolkningen som stöder honom. Det är enbart de 50 trädkramarna som representerar folket. De kräver demokrati på sina villkor. Det ligger en liten fara i hela den inställning som Birger Schlaug har. Det är inte så litet av elittänkande när man utmålar sig själv som den enda som har de rätta svaren och den enda sanningen. Jag har varit med och arbetat med naturresurslagen, och det finns ingen som brutit mot naturresurslagen när detta beslut fastställdes. Det handlar om att väga olika intressen mot varandra. Jag tycker att det borde vara på sin plats att även Birger Schlaug och hans miljöparti inser att det finns grupper av människor i samhället som har andra uppfattningar än vad Birger Schlaug har. De kanske tror att de ibland gör fel och utgår inte så kategoriskt från att det enbart är de själva som har rätt — det är jag som representerar den enda sanningen. Jag tycker att det är ganska självklart att dra vägar som blir kortare och ger en bättre trafikrytm samtidigt som hastigheten förhoppningsvis kan sänkas på E 6, vilket leder till mindre utsläpp än en dålig väg där trafikrytmen blir ryckig. Det är självklart att det är på det sättet. Att så är fallet borde även Birger Schlaug inse. Men detta har blivit något slags symbol mot det samhälle vileveri. Den åsikten får man ha. Det är en annan sak att sprida lögner om att Pehr Gyllenhammar har lovats något slags väg. Jag har tillhört socialdemokraterna i Bohuslän i årtionden. Vi har drivit kraven på bättre vägar utifrån trafiksäkerhetsskäl och miljöskäl. Det har inget med Gyllenhammar att göra. Men dessa påståenden passar in i det syfte som Birger Schlaug och miljöpartiet liksom diverse andra grupper står för, nämligen att misstänkliggöra och att prata om att beslut fattas bakom stängda dörrar. Möjligtvis gör man så i miljöpartiet, om man nu har någon politisk uppfattning. Men inom arbetarrörelsen diskuterar vi, debatterar och får med oss folkflertalet när vi fattar beslut. Om vi är i minoritet någonstans representerar vi inte folket, utan vi representerar den grupp av människor vi företräder.

Herr talman! Miljöministern gjorde en uppräkning: Det var inte de borgerliga regeringarna som gjorde det, det var vi. Men under den borgerliga tiden hade socialdemokraterna förslagsrätt. Var fanns då de socialdemokratiska förslagen? Är det inte rimligt att ta upp samma tid för förslag och åtgärd? I dag lägger vi fram förslag som är mer långtgående än socialdemo Prot. 1988/89:70 kraternas. I dag har vi inte genomförandemöjligheten. Jag tycker att det är 21 februari 1989 litet av en oärlighet i jämförelsen. Man bör ändå ha en överensstämmelse mellan tid och rum. Om Tee FR SS Jag har inte fått något svar. Jag avhänder mig nu möjligheten att FRE Eufrån vag: trafiken kommentera svaret, eftersom jag inte har rätt till flera inlägg i denna debatt. Om jag får svar, vilket jag hoppas, vill jag till protokollet göra en kort beskrivning av vad det är jag sysslar med. Jag har på min bil en liten enkel anordning, en liten vätskebehållare på styvt en liter. I den finns en blandning av väteperoxid, etanol och vatten. Sedan finns en liten specialventil och en slang som ansluter till den slang som ändå finns mellan luftrenaren och förgasaren på motorn. Det tillförs alltså en mycket liten mängd, en liter på 300-400 mils körning, till luft-bränsleblandningen. Det är det ingrepp som sägs vara ett lagbrott mot bilavgasförordningen. Om jag däremot häller två liter etanol i min tank, alltså flerfalt den kvantitet som gäller för behållaren, blir det också inblandat i bränsle— luft-blandningen. Det får jag göra. Oljebolagen får ha stora variationer på bensinen, av mycket större negativ betydelse ur miljösynpunkt än någonsin de här små blandningarna kan ha. Denna lilla anordning, som bara kostar en tusenlapp, kan anbringas på alla befintliga bilar. Jag har, som jag tidigare sade, kört den här bilen på landsväg. Jag har själv kunnat övervaka att inga ändringar gjorts mellan körningar utan och körningar med systemet och har noterat mycket påtagliga miljöförbättringar. Jag får chansen i veckan att göra samma sak vad gäller kväveoxidutsläppen. Det är näst intill obegripligt för mig, för den vanliga människan, att en bil som bevisligen dels drar mindre bensin, dels är väsentligt mer miljövänlig får en tvåa och körförbud. Plockar jag bort denna apparat och släpper ut mer föroreningar, får jag köra. Mitt försök innebär också rätt turordning, man undviker att producera föroreningar i stället för att först producera dem och sedan kasta ut pengar på att åtgärda dem, vilket vi gör med katalytisk avgasrening. Jag vore tacksam för ett svar från miljöministern.

Herr talman! Miljöministern sade i sitt svar att man skall satsa, själva utbyggnaden av järnvägen förstår jag att det var fråga om, på ställen där den har effekt. Jag beklagar att miljöministern, tyvärr i likhet med många statsråd och även en hel del riksdagsledamöter, är så pass Stockholmskoncentrerade att de menar att de är de enda investeringar som kan göras i denna region. Annars har jag svårt att se något bättre ställe att satsa på än just Västsverige. I morgon kommer en delegation upp, kanske inte för att prata om pendeltågstrafik, men utbyggnad av västkustbanan. I resonemanget om Scandinavian Link, som många för med förtjusning här i kammaren, var det inte bara fråga om vägtrafik utan också om järnvägstrafik. Vi vet att mycket av det gods som fraktas från Köpenhamn till Göteborg, Oslo osv. inte i dag men i morgon skulle kunna gå på järnväg, dvs. på en bra järnväg. Även om jag vet att Lennart Nilsson tillsammans med sina partivänner i 123 Bohuslän har försökt att arbeta för att Bohusbanan skall återföras till stamjärnväg, vill jag säga till honom att det är oerhört viktigt att han försöker få gehör för den ståndpunkten i hela sin partigrupp så länge inte en majoritet här i kammaren har denna inställning. Från början sade man att man skulle dela upp järnvägen i banverket och SJ. Banverket skulle bli som vägverket, dvs. banverket skulle svara för järnvägsbyggandet. Det är naturligtvis mycket svårt att tänka sig och se rättvisan i att man av kommunala medel och landstingsmedel skulle satsa på järnvägen när det gäller Bohusbanan. Det är så som jag sade i mitt tidigare anförande, att vi kan satsa på nya fina tåg men att det inte är någon idé att satsa på sådana så länge man måste köra med en hastighet av 10, 20, 30, 40 km/tim. Tågen måste kunna gå fort. Först då blir de ett alternativ. Jag åkte för några månader sedan med ett tåg från Göteborg till Kungsbacka. Det tog 18 minuter, och ändå gjorde vi fyra tågstopp. Det är den typen av trafik vi måste få i våra storstadsområden. Jag vill avsluta mitt anförande med att än en gång slå fast att vi måste få fram pengar. Jag tycker att det är onödigt att ägna sig åt historia. Se till att pengarna kommer fram, så att det verkligen går att göra någonting. Innan dess kan inte heller vi i storstadskommittén lägga fram några bra och vettiga förslag. Centern ser det så att det är med moroten vi skall styra, dvs. att vi skall få folk att åka kollektivt, inte med hot om att säga nej till bilen och sådant. Vi anser att bilismen har en stor uppgift att fylla men att den bör minska i våra storstadsområden. Särskilt gäller det de enskilda bilisterna. Men då skall de också ha tillgång till bra kollektivtrafik. Håller socialdemokraterna fast vid 10 miljarder kommer det att ta mycket lång tid innan denna önskan kan gå i uppfyllelse.

Herr talman! Det är så, som Birgitta Dahl mycket riktigt påpekar, att länsstyrelserna har givits möjligheter att införa hastighetssänkningar. Det är rätt och riktigt. Det ville vi i folkpartiet långt innan socialdemokraterna var inne på den linjen. Men det är en annan sak än att regeringen talar om för och skriver länsstyrelsen på näsan att det nu är dags att införa den och den hastighetsbegränsningen i det och det länet, rent av på den och den vägsträckan. Det är i det avseendet jag kritiserar ministerstyre. Sedan hade Birgitta Dahl en lång förhävelsens uppräkning när det gäller insatser i fråga om trafik och miljö. Men det var inte den socialdemokratiska regeringen som föreslog att katalytisk avgasrening skulle införas redan före 1985. Det var folkpartiet och så småningom övriga oppositionspartier. Det är inte socialdemokraterna som har föreslagit att vi skall ha miljöskyddsprövning vid vägbyggen. Det förefaller osäkert om ni vill det än. Det är folkpartiet som har föreslagit det. Det är inte socialdemokraterna som vill tidigarelägga införandet av skärpta avgasbestämmelser för tunga lastbilar. Nej, det kämpar ni emot med näbbar och klor. Folkpartiet vill det. Det finns alltså en klar majoritet för det. Socialdemokraternas linje är inte alls så framgångsrik och föregångaraktig som Birgitta Dahl vill låta påskina. När det sedan, herr talman, är fråga om att seriöst göra svåra avvägningar mellan miljö och trafiksäkerhet och övriga samhällsintressen tycks det för Birger Schlaug och miljöpartiet bara gälla att vara inriktad på att slåss med Prot. 1988/89:70
Ommiskat HERRDR. er 7 AE kväveoxider från väg Herr talman! Jag tycker att det i och för sig är rätt trist att hålla på med en trafiken debatt om det förflutna, eftersom de frågor som vi har framför oss är så allvarliga att vi borde koncentrera oss på vad vi skall göra nu. Men det är ett faktum att det fanns påbörjat arbete när det gäller avgaskrav på bilarna vid regeringsskiftet 1976. Under åren 1976-1982 begravdes det i någon skrivbordslåda någonstans och inget hände. Det tog därför tid att få fram genomarbetade förslag som kunde förverkligas, eftersom vi hade förlorat så många år. Det fanns under de borgerliga åren mängder av förslag på socialdemokratiska initiativ som röstades ner. Jag skall bara nämna ett: de mycket hårda krav på koleldade anläggningar som var ett av de första förslag som jag lade fram för riksdagen som ny energiminister för drygt sex år sedan. De kraven hade vi fört fram för riksdagen tidigare i en motion, som röstats ner under de borgerliga åren. Jag kan också konstatera att det visst finns borgerliga förslag. Det är bara så att ni är så djupt splittrade, t.ex. just i fråga om trafiken. Rune Thorén antyder att jag bara skulle bry mig om Stockholm. Jag vill mycket bestämt säga att det inte är så och i all vänskaplighet påminna om att jaginte är Stockholmsflicka. Jag bor numera i Uppsala och är född i Mölndal. Och jag är framför allt miljöminister för hela Sverige. Det första miljöprojekt visatte isjön var miljöprojekt Göteborg, och en av dess huvuduppgifter är att presentera bra trafiklösningar. Regeringen har sagt att den är beredd att diskutera de förslag som ni kommer med. Vi har också tillsatt storstadskommittén, och vi har i regeringsförklaringen deklarerat att vi, när förslag finns, skall ha överläggningar med storstäderna för att diskutera hur storstädernas miljöproblem skall kunna lösas. Det vi tvistar om när det gäller miljökonsekvensbeskrivningar är ju inte om vi skall ha sådana — det finns redan inskrivet i väglagen — utan i vilken lag som det skall stå. Nu kommer det, som jag redovisade i den allmänpolitiska debatten nyligen, att bli en parlamentarisk kommitté som skall se över miljölagstiftningen. Naturligtvis finns det fortfarande möjligheter att diskutera de frågorna, men det viktiga är att vi numera infört en skyldighet att från början ha med miljöhänsyn när det gäller all trafikplanering. Regeringen har också beslutat att det skall ske en samlad investeringsplanering, där väg-, flygoch tågtrafiken kan anpassas till de miljömässiga krav vi nu måste ställa. Då skall bl.a. naturvårdsverket ge planeringsförutsättningarna. När man har redovisat detta för oss kan vi liksom när vi får förslagen från miljöprojekt Göteborg och storstadskommittén, ta ställning till vilka investeringar som behövs för att vi verkligen skall kunna klara de åtaganden som vi har gjort i fråga om trafiken. Jag vill bara som ett litet exempel på vad som faktiskt händer nu påminna om vad man kunde läsa i Dagens Nyheter häromdagen, att naturvårdsverket — med hänvisning till förra årets miljöproposition och de mål som där sattes upp — nu vid miljöprövningen av Landvetters flygplats kräver en frysning av kväveutsläppen. De får inte öka. På det här sättet kommer varje flygplats i 125 fortsättningen att prövas. Jag är övertygad om att vi ännu inte har sett mer än början av effekten av de beslut som redan har fattats. Jag kan också än en gång försäkra att vi kommer tillbaka till riksdagen med de förslag som behövs för att få ner kväveutsläpp, koldioxidutsläpp och tungmetallutsläpp till de nivåer som människors hälsa och naturen tål, till det som är ofarligt för vår generation och kommande generationer. Då kommer sanningens minut att vara inne när det gäller att ta ansvar för de många gånger ganska impopulära beslut det kommer att handla om.

Herr talman! Först några ord till Lennart Nilsson. Det förakt som han visar när han talar om trädkramarna tycker jag är bedrövligt att lyssna på. Det är en bred miljöopinion — det är inte bara 50 trädkramare utan även Greenpeace, Svenska naturskyddsföreningen, ja, den ena miljöorganisationen efter den andra — som anser att motorvägsbygget i Bohuslän är vansinnigt. Det motorvägsbygget stämmer inte ens överens med vad Birgitta Dahl sade på socialdemokraternas partikongress 1987. Jag skall citera det, så att också Lennart Nilsson får höra det: ”Vår stund på jorden, kamrater, skall bli den stund då vi återupprättar respekten för människan och naturen i samspel! Vi skall, under vår livstid, återskapa vår barndoms gröna skogar, rena friska luft och klara källsprång.” — Det har ingenting med motorvägen på västkusten att göra. Ivar Franzén får ju körförbud på sin bil, och det får inte jag, trots att jag har exakt samma lösning på problemet på min bil. Jag tycker faktiskt att Birgitta Dahl skall försöka lösa problemet att godkänna också andra system, exempelvis LEMI-systemet. Castbergers och Dahls diskussion tycker jag är ett ganska ointressant käbbel mellan två mycket grå partier. Ni är väl lika goda kålsupare, om man ser bakåt. Men jag håller som sagt med Birgitta Dahl om att vi i stället skall se framåt. Och visst är det så att de borgerliga partierna är lika splittrade som socialdemokratin är. Om man lyssnar på Birgitta Dahl och Lennart Nilsson hör man också att splittringen är ganska stor. Vad skall ni göra? — Det är det som är intressant. Ni är ju vågmästare! I en väldig massa frågor är ni vågmästare. Det finns ett grönt bälte i den här riksdagen, och det finns två extremt grå partier, och så finns det ni som är mycket grå, men ni har ju chansen att ändra er. Ni kan ju anta den här historiska utmaningen och sätta ned er tunga fot på rätt sida! En sak som jag inte har fått klar för mig är: Vad innebär ordet försäkran? Birgitta Dahl sade i sitt interpellationssvar: ”Jag kan försäkra Birger Schlaug att regeringen inte kommer att tveka att föreslå de åtgärder som är nödvändiga för att klara målet”, och målet är 30-procentsmålet fram till 1995. Vad innebär ordet försäkra för Birgitta Dahl? När får vi se det paket som innebär att vi klarar det målet?

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att användningen av fossila bränslen inte skall öka i Skåne som en följd av främst riksdagsbeslut om en förtida kärnkraftsavveckling vid Barsebäck. Sten Andersson har som rubrik på sin interpellation satt ”Storsatsning på kol i Skåne”. Detta är att ge en grovt felaktig, ja, lögnaktig bild av verkligheten och av regeringens energipolitik. Jag vill slå fast att regeringen intar en synnerligen restriktiv hållning till användning av kol. Koldioxidutsläpp från fossilbränsleeldning kan inte begränsas med nuvarande teknik. Koldioxid är dock bara ett av flera klimatpåverkande ämnen som genom mänsklig verksamhet tillförs lufthavet. Utsläpp av sådana ämnen som bidrar till den s.k. växthuseffekten ställer krav på långtgående åtgärder inom många områden, som t.ex. bostadssektorn, transportväsendet och industrin. Det framtida elproduktionssystem som successivt skall ersätta kärnkraften i Sverige måste självfallet byggas upp med utgångspunkt i vad miljön tål. I syfte att få fram underlag för en miljöanpassad energiomställning har statens naturvårdsverk och statens energiverk fått regeringens uppdrag att klarlägga hur en miljöanpassad svensk energiförsörjning kan utformas.
Herr talman! Låt mig tacka statsrådet för svaret. Baserat på det här svaret måste jag dock säga att den energipolitik som framför allt statsrådet Dahl är ansvarig för alltmer framstår som en katastrof för Sverige i allmänhet och för Skåne i synnerhet. I mitten av 1990-talet skall man, enligt vad som är planerat, avveckla ett aggregat vid Barsebäck utan att det i dagsläget — det vill jag betona — finns några realistiska alternativ. Statsrådet säger i det sista stycket i svaret att statens naturvårdsverk och statens energiverk har fått regeringens uppdrag att klarlägga hur en miljöanpassad svensk energiförsörjning kan utformas. Det hade varit klädsamt, tycker jag som vän av ordning, om det hade varit klart innan man beslöt att i förtid avveckla ett aggregat i Barsebäck. Detta kommer, precis som jag skrivit i min interpellation, att få den effekten att man måste göra en massiv satsning på fossila bränslen för att brygga över det gap som uppstår när kärnkraften skall avvecklas. Och inte bara det, herr talman! Dessutom räknar man med en ökning — låt vara att den man nu räknar med är mindre än tidigare — av den framtida elkonsumtionen. Bara för att klara det anser sig nu Sydkraft, som är ansvarigt för elenergiförsörjningen i södra Sverige, tvingat att uppföra ett kolgasverk på mellan 200 och 300 megawatt, och det handlar då alltså inte alls om huruvida vi skall avveckla kärnkraftverket i Barsebäck eller ej. Skall man göra det handlar det om ytterligare tre fyra moduler av samma storlek, som är planerade att drivas endast med fossila bränslen! Det skulle vara intressant, herr talman, att veta hur statsrådet Dahl skall klara det beslut som riksdagen fattade i våras om att koldioxidutsläppen i Sverige inte skall öka. Den ekvationen kan under inga förhållanden gå ihop. Jo, den gör det under en förutsättning, nämligen om statsrådet Dahl räknar med en elransonering, dvs. att vi skall släcka ljuset eller att industrin skall mista kraften vid vissa tillfällen. Den uppfattningen har hon i alla fall torgfört. Svenska folket har fått uppfattningen att vi skall kunna klara det här. Det är alltså en uppenbar felaktighet — det går inte; det finns i dag inga andra alternativ än kol, olja och naturgas, om man inte vill stänga av strömmen. Om man då ser på vad statsrådet i övrigt har åstadkommit när det gäller framför allt västra Skåne kan man konstatera att hon har satt till någon form av miljödelegation. Vem har hon då gjort till ordförande i den? Jo, Aldegren, ett kommunalråd från Helsingborg, socialdemokrat. Han kan i och för sig vara en bra person för det, men han sitter med i Sydkrafts styrelse, ett företag som är mycket involverat i den här debatten. Det finns ett gammalt talesätt som säger att man inte skall sätta bocken till trädgårdsmästare. Jag tycker att det är synnerligen relevant i det här sammanhanget.

Som jag sagt tidigare förespråkar statsrådet att man har något slags trollspö eller att statens energiverk och naturvårdsverket skall kunna hitta på någontin. Klockan är, om inte fem minuter i tolv, så åtminstone kvart i tolv. Vad kan dessa båda verk ha kommit på som en samlad och enad forskarkår runt om i världen ännu inte har kommit fram till?

Herr talman! Först vill jag konstatera att Sten Andersson i Malmö har ett otroligt snävt synsätt. Han säger nämligen att det inte finns andra alternativ än kol, olja och gas för ny elproduktion. Det är nästan litet förskräckande att höra sådant från denna talarstol. Jag vill ställa några frågor till miljöoch energiministern. Sedan energirådet fullföljt sin analys av möjligheterna att klara kärnkraftsavvecklingen genomfördes 1986 partiöverläggningar. Vår dåvarande partiordförande, Karin Söder, ställde en mycket konkret fråga till miljöoch energiministern. Den gällde just effektiviseringen av ledningsnätet ner till Skåne. Skåne skall nämligen ses som en del av Sverige, vilket jag brukar göra. Det är inte bara vad som görs i Skåne som betyder någonting. Övriga delar av Sverige kan också blanda sig i den leken. Vad har då gjorts? Det utlovades nämligen mycket konkret, enligt de uppgifter jag har direkt från Karin Söder, att åtgärder omedelbart skulle vidtas för att sätta in kondensatorbatterier osv. Det handlar om en ökad överföringskapacitet om 400-500 MW, Sten Andersson, och därtill minskade överföringsförluster. Vid nyåret lades biopelletsfabriken i Köpingebro i Skåne ned. Jag frågade Volvo och Sockerbolaget varför de nu går ur branschen för förädlade biobränslen. Jag fick ett entydigt svar: de tror inte på branschens framtid. Det beror inte på nuvarande dåliga lönsamhet. De tror i varje fall inte att den nuvarande regeringen vill satsa på detta som ett bränsle för framtiden. Detta är oerhört allvarligt, miljöoch energiministern! Vi har riksdagsbeslut, liksom massor av uttalanden från vår miljöoch energiminister om att biobränsle är framtidsbränsle. Handlingen visar någonting helt annat, och industrin tolkar situationen på så sätt att det är bäst att lämna branschen. När vi studerar Vattenfalls investeringsplan för att ersätta två kärnkraftsreaktorer ser vi en skrämmande avvikelse från riksdagsbeslutet och en skrämmande avvikelse från vår miljöoch energiministers uttalanden. Det handlar i stort sett om en satsning på kondenskraft. Så borde det inte vara, och så behöver det inte vara. Det finns fortfarande en mycket stor outnyttjad kapacitet vad gäller kraftvärme. Vattenfall skyller på att energiskatterna är alltför oklara. Det tror jag det, så länge som man får behålla en skattesubvention i storleksordningen 500 kr. per kubikmeter olja som man slösar bort i kondenskraft! Det är klart att man då tillgriper den produktionsmetoden. Trots att vi de senaste fem-sex åren enträget har motionerat och interpellerat om att åtmistone denna grova missledning av satsningen på energiområdet måste undanröjas skall socialdemokraterna bara utreda. Finansministern har samma inställning: frågan skall utredas. Han sade dock att om det nu var så att miljöoch energiministern tyckte att kraftvärmen var bra, var det nog på det sättet. Det var ungefär det svar jag fick, det kommer jag ihåg. Det görs stor affär av att vi har ett mycket köldkänsligt elsystem som leder till effekttoppar. Detta beror på att vi i alltför stor omfattning och alltför ensidigt har satsat på elvärme. Det problemet vill man lösa med gasturbiner och annat. I andra sammanhang har vi försökt visa att det faktiskt finns småskaliga lösningar på detta problem. De kostar bara en tiondel av investeringarna och är tre gånger så effektiva när det gäller energianvändning. Därtill skapar de en viss beredskap hos den enskilde elabonnenten. Har miljöoch energiministern haft funderingar på att stötta sådana förslag? De skulle nämligen betyda mycket just för effekttopparna. Jag kan inte underlåta att kommentera förslagen om koleldningskraft som ställdes under den borgerliga regeringstiden. Jag hoppas att jag håller mig till talarreglerna när jag tar upp denna fråga nu. Jag förhandlade med Svante Lundkvist. Jag trängde ganska noga in i de förslag som socialdemokraterna lade då de var i oppositionsställning. Det var något ganska diffust och handlade om att tillämpa en praxis. Jag lovar miljöoch energiministern att jag använde timmar till att försöka utröna vad detta skulle betyda i siffror, men det var icke möjligt. Detta var orsaken till att det inte fanns någon möjlighet att komma överens. Det fanns nämligen ett konkret förslag från oss och ett socialdemokratiskt förslag vars innebörd inte gick att uttolka. Därför kunde vi inte ansluta oss till det. Det är ganska anmärkningsvärt att miljöoch energiministern i dag tar upp detta förslag som ett förnämligt och långt syftande förslag. Jag kunde aldrig konstatera det, trots att jag ägnade mycken tid åt saken.
Herr talman! Ivar Franzén sade en del kloka saker. Jag skall inte prata så mycket om det. Jag tycker också naturligtvis att kolsatsningen är olycklig. Jag tycker ändå hyckleriet är rasande när Sten Andersson i Malmö går upp och talar om koldioxid. Det är oförskämt! Är det något parti som totalt struntar i hur mycket bilismen kostar, och som vill göda bilismen mer och mer, så är det just moderata samlingspartiet. Koldioxidutsläppen kommer till mer än 40 96 från just bilismen. När det gäller Sten Anderssons syn på kärnkraften vill jag bara påminna om att det faktiskt är så att statens energiråd — inte Greenpeace eller miljöpartiet — har slagit fast att en olycka större än den i Tjernobyl och med större utsläpp än dem i Tjernobyl kan inträffa i alla svenska reaktorer även om vi har filteranläggning där. Samhället Tjernobyl ligger ungefär lika långt från reaktorn där som Malmö och Köpenhamn ligger från Barsebäck. Man skall ta det litet lugnt med det här med koldioxid om man är moderat!

Herr talman! Jag vill gärna instämma med Birger Schlaug i karakteriseringen av reaktorkramaren Andersson från Malmö. Det är bedrövligt att höra argumentationen. Syftet med moderaternas koldioxidkrav är numera så genomskinligt och avslöjat att det är angeläget att tala om för er: Låt hoppet fara! Ni kommer inte att kunna förhindra kärnkraftsavvecklingen. Det är visserligen sant att det under en övergångsperiod inom elsystemet inte kommer att kunna undvikas att koldioxidutsläppen ökar något.

Låt alltså hoppet fara! Vi skall klara de fastställda koldioxidkraven. Den strategi som vi arbetar efter innebär att vi långsiktigt skall avveckla vårt beroende av både kärnkraft och fossila bränslen. Det kommer att ta ungefär en generation att genomföra detta fullt ut. Den nya teknik som vi under den tiden utvecklar baserar sig först och främst på en mycket effektivare energianvändning än den vi har i dag. Vidare måste vi sträva efter nolltillväxt och därefter minskning. I själva verket har vi i dag nolltillväxt. Vår energianvändning är nere på den nivå som vi hade 1973, trots en mycket stark industriell utveckling och låga energipriser. På vägen dit skall vi använda oss av så förnuftiga alternativ som möjligt, och det är där naturgasen kan spela en roll, dels för att ersätta olja och kol, dels för att ersätta kärnkraft, dels för att bana väg för sådana moderna nya tekniker som vätgasteknologin. Denna strategi, som regeringen arbetar efter, stämmer väl överens med den som en av världens ledande experter när det gäller klimatförändringar, nämligen professor Bert Bolin, förespråkar. Det är också detta vi diskuterar i internationella förhandlingar, som siktar till en klimatkonvention. Där är man också alldeles överens om att första steget mot att påverka klimatför sämringen i negativ riktning är att snabbt få bort all CFC-användning, på det sätt som Sverige i världen gått i spetsen för, som första land alltså. Det är det snabbaste sättet att minska klimatförändringarna. Det måste följas av att man utvecklar bättre energioch trafiksystem, som minskar utsläppen av koldioxid, och att man stoppar kalhuggningen av regnskogen och i stället får en tillväxt av skogarna i världen. Sådant här intresserar sig inte moderaterna för.

Herr talman! Ivar Franzén sade att han var förvånad över att jag inte kunde presentera andra alternativ än naturgas, kol och olja. Jag är lika förvånad över att han själv inte kunde precisera detta — det hade faktiskt varit rätt klädsamt. Birger Schlaug, miljöpartiet och moderaterna blir förvisso aldrig överens när det gäller bilismen. Jag kan tänka mig att den dag då — vilket Gud förbjude! — vi skulle få ett samhälle där miljöpartiet hade ett dominerande inflytande, lär bilarna åtminstone för gemene man vara ytterst sällsynta i Sverige. Den matchen kan vi ta vid det tillfället. Fru Dahl! ”Reaktorkramare” var ett nytt exempel på benämning i debatten. Jag läste häromdagen ett citat ur ett uttalande från 1978, och jag måste säga att om jag i dag är en reaktorkramare var fru Dahl på den tiden en flerdubbel sådan. Då jagade nämligen fru Dahl den borgerliga regeringen med blåslampa med frågan varför man inte satte i gång Forsmark. Man skrek i himmelens höjd därför att detta kostade 1,5 milj.kr. om dagen. Gå tillbaka litet grand och se på gamla uttalanden och betänkanden, fru Dahl, så är kanske intresset inte längre lika starkt för att tillvita motståndare sådana här benämningar! Jag tror att det var en enig utredning som strax efter Tjernobylolyckan kom fram till — och jag har inte hört att fru Dahl har sagt emot det — att det inte fanns någon anledning att ompröva den svenska kärnkraftspolitiken på grundval av vad som hände i Tjernobyl. Jag frågar: Står detta fortfarande kvar? Låt oss sedan skilja litet på begreppen. Också naturgas är väl ett fossilt bränsle? Också en naturgas avger faktiskt koldioxid, även om mängderna är mindre än för kol. Fortfarande skall det bli intressant att se hur man skall kunna efter ett antal år ersätta hela kärnkraftsprogrammet med naturgas. Hur skall man då klara koldioxidtaket? Till sist om moderater och deras kärnkraftsvänliga politik: Jag tror, herr talman, att jag inte gör våld på sanningen när jag säger att det finns ett stort antal partikolleger till statsrådet i södra Sverige som i den här frågan delar min uppfattning.

Herr talman! Först till Sten Andersson i Malmö. Det var självfallet inte oförmåga som gjorde att jag inte upptog tiden med att tala om alternativen. Jag rekommenderar Sten Andersson att läsa centerns förnyelseplan, där det i stort sett är fyra bitar: kraftvärme, effektivare energianvändning, ersättning med bränsle, samt något mer vattenkraft, vind osv. Där finns en heltäckning av ersättningen av kärnkraften, utan att man behöver öka oljeoch kolanvändningen. Vi har ju rätt stor frihet här i riksdagen, och det var nästan så att jag började applådera Birgitta Dahl. Det mesta hon sade var mycket bra sagt. Strategin att komma bort från kärnkraft, olja och kol har också vi, men det är bra om det också händer någonting i nuet. Och här blev jag litet bekymrad. Visst erkänner också vi att naturgasen behövs som en brygga, men vi kan inte se att vi skulle behöva gräva ett djupare och bredare dike innan vi använder den bryggan. Rätt hanterat skulle detta med ganska små insatser vad gäller att styra marknadsföringen för biobränslen de senaste två åren ha givit en tillväxt av biobränslena av i storleksordningen två å tre miljarder kWh per år. Det är mycket mer än nuvarande naturgasanvändning! Men detta har riksdagsmajoriteten, eller rättare sagt regeringen, helt spolierat, och det är detta som är så allvarligt. Förädlingen av biobränslen är i stort sett utslagen i dag. Man monterar ned och säljer en modern och bra, väl fungerande produkt till Kina. Det är ett fördärv av kunskaper, av kapital men framför allt av den entreprenöranda som ärså viktig, ja, näst intill omistlig! Detta är, tycker jag, djupt beklagligt. Effektivare energianvändning — vad görs från regeringens sida för att stimulera detta? Intet! Vi har bakom oss två eller tre förlorade år, då energiförbrukningen snarast ökat i stället för att minska. Även där skulle vi ha kunnat vinna ungefär lika mycket. Det är inte tu tal om att om vi hade hanterat dessa två tre år rätt, skulle vi i dag mer än väl ha ersatt Ringhals kärnreaktor med mycket bred marginal.
Herr talman! Ibland kan det vara bra att komma efter Ivar Franzén, för då slipper man säga så mycket. I stället skall jag rikta in mig på Sten Andersson i Malmö. Jag tycker hyckleriet fulländades i och med hans senaste inlägg. Jag skulle vilja testa Sten Anderssons elementära kunskaper i naturvetenskap. Anser han att koldioxid från trafik är koldioxid? Och anser han att bensin och diesel är fossila bränslen?

Herr talman! För att ytterligare fylla på då det gäller sakinformationen om koldioxidkällorna i Sverige vill jag först säga att el och värme svarar för 17 96 tillsammans, hushåll och service för 20 96, industrierna för 27 6 och transportsektorn för 36 Jo. Det verkligt oroande är siffran för transportsektorn. Här måste vi alltså, som vi var överens om i den tidigare debatten i dag, göra stora insatser för att begränsa utvecklingen. Om vi använder naturgas som en överbryggning för att dels ersätta olja och kol, dels ersätta kärnkraft men inte all kärnkraft, kan vi naturligtvis använda det som ett led i arbetet på att minska klimatpåverkan. Hittills har naturgasen uteslutande använts för att ersätta olja och den kol som den borgerliga regeringen planerade för. När vi kom till makten skulle kolet svara för 10 90 av Sveriges energiförsörjning. Vi har minskat användningen av kol genom medvetna åtgärder, så att den har blivit mycket marginell, och vi kommer att fortsätta i den riktningen. Självfallet ingår det en mycket omfattande satsning på effektivisering. Jag vill bara påminna om det program för 400 milj.kr. som riksdagen beslutade om förra året, och det kommer att bli en förstärkning vid kontrollstationen nästa år, om vi finner att summan inte räcker till. Givetvis ingår det också i den långsiktiga planeringen och i det utvecklingsarbete som vi nu ger ett generöst forskningsstöd till, och som fick ökade anslag i den senaste forskningspropositionen, en satsning på biobränsle. Regeringen vill inte ta några risker, så att vi inte klarar elförsörjningen i mitten av 90-talet och så att inte någon skall kunna använda detta som en förevändning för att försöka driva fram ett beslut om att skjuta på avstängningen av reaktorerna. Därför satsar vi på säker och beprövad teknik. Vi tänker inte lämna något åt slumpen. Besluten om avstängning av de två första reaktorerna är fattade, och vi kommer att se till att ingen av dem som fortfarande försöker driva kampanjer för att riva upp dessa beslut skall få vatten på sin kvarn på grund av att det presenteras osäkra kort när det gäller de första stegen. Sedan vill jag be Ivar Franzén — det glömde jag tidigare — att läsa Ny Teknik nr 7 för i år, där man beskriver kraftindustrins satsning på att förverkliga effektiviseringen med hjälp av shuntkondensatorer. Man kan också läsa om de nya överföringsledningar som förbättrar överföringen av vattenkraft från Norrland ned till södra Sverige, ledningar som nu blir färdiga och som väsentligt kommer att förstärka det svenska energisystemet. I dag har vi faktiskt en mycket god både energisituation och effektsituation, och detta gör att vi enligt kraftindustrins egen bedömning utan risk för bortkoppling skulle klara även en så extrem köldsituation som den i januari 1987. Sammantaget, herr talman, är det regeringens mycket bestämda avsikt att se till att vi fullföljer de beslut som har fattats om att inleda avvecklingen av kärnkraft i mitten av 90-talet och se till att den är färdig senast år 2010, samtidigt som vårt arbete på att minska klimatpåverkan och försurning intensifieras och våra älvar skyddas.

Herr talman! Jag bad Ivar Franzén att något precisera sina alternativ till olja, kol och naturgas. Med tanke på att vi skall ha ett socialt och ekonomiskt fungerande samhälle — som vi i denna kammare har ett särskilt ansvar för — blev jag inte helt nöjd med svaret. Det är faktiskt, Ivar Franzén, inte så länge sedan ett statsråd med nära koppling till er stod här och sade att han ville ha ett pärlband av kärnkraftsreaktorer längs Norrlandskusten. Birger Schlaug ställde frågor till mig om koldioxiden. Jag har inte lust att stå här inför Birger Schlaug som något slags skoldjäkne. Jag tänker på hans begränsade kunskaper i geografi för en tid sedan. Han hade en debatt med utrikesministern, min namne. Är hans kunskaper om koldioxid lika dåliga som hans geografikunskaper, finns det inget skäl i världen att svara. Till fru Dahl. Naturgasen är en överbryggning, säger hon. Ja, men till vad? Kan Birgitta Dahl peka på något konkret exempel i andra länder, där man i dag går ifrån kärnkraft? Det finns faktiskt inte något sådant exempel. Birgitta Dahl sade att kraftindustrin satsar. Vad läste vi i tidningarna i söndags, vad såg vi på TV i går, jo att man nu skulle satsa på ett kolkraftverk uppe i Stenungsund. Är det verkligen alternativet? Man skulle förgasa kolet. Det var väl inte det som avsågs när det talades om miljövänliga satsningar? Till sist skulle jag, herr talman, vilja ställa en fråga till statsrådet, och det handlar faktiskt om hennes respekt för riksdagen. Riksdagen beslöt i våras att man 1990 skulle ha en kontrollstation, där man skulle undersöka om det var realistiskt att avveckla två kärnkraftsaggregat i mitten av 1990-talet. Är det statsrådets mening att kontrollstationen verkligen skall fungera eller är det bara en transportsträcka? Vad krävs för att statsrådet skall säga att vi inte kan starta den förtida avvecklingen, eller är loppet kört för statsrådets del? Om det är så håller jag med dels mina partikolleger, dels ett stort antal socialdemokrater — framför allt i södra Sverige — som säger att Sverige i dag har fel miljöminister.
Herr talman! Jag tar det som en komplimang att Sten Andersson i Malmö inte vill ha mig som miljöminister, tack! Sedan vill jag säga att loppet är kört när det gäller besluten om avstängning av de två första reaktorerna. Dessa beslut är fattade. Kontrollstationen är till för att pröva om de åtgärder som vi nu har vidtagit räcker till eller behöver skärpas, om ny teknik gör det möjligt för oss att gå ännu bättre och snabbare fram än vad vi kunde räkna med förra året. Det är precis samma metod som vi använder när det gäller CFC-avvecklingsprogrammet, programmet mot klimatförändringar och försurning samt programmet mot havsföroreningar. Det sker med jämna mellanrum en omprövning för att vi steg för steg skall kunna förbättra och skärpa programmet. Loppet är kört också i Sten Anderssons och andra reaktorkramares dröm om att kunna stoppa kärnkraftsavvecklingen med koldioxidkravet. Vi skall klara det genom samlade insatser mot koldioxidutsläppen inom energisystem, trafik och industri.